Herr talman! Ja, det är så att sysselsättningen ökar. Under vissa år som vi hade borgerligt styre i det här landet var det inte på det sättet; då minskade sysselsättningen. Jag håller med Ingemar Eliasson om att det hade varit bättre om vi hade haft en interpellationsdebatt, för då hade vi litet bättre kunnat analysera sysselsättningsökningen än vad jag kan på den minut som jag nu har till mitt förfogande.

Men det viktiga är att vi kan fortsätta att jobba på det här sättet. Det är inte så att jag i budgetpropositionen spår dystra tider, Ingvar Karlsson i Bengtsfors. Men det är min uppgift att verkligen på allvar se om det finns oroande tecken på arbetsmarknaden och i så fall förbereda motåtgärder. Det är det vi gör inom arbetsmarknadsdepartementet. Det är det vi talar om i budgetpropositionen.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag tänker vidta för att påskynda avtalsförhandlingarna om inskolningsplatser för ungdomar. Jag besvarade här i kammaren en liknande fråga av Alf Wennerfors den 27 november förra året. Jag gav då ett utförligt svar vari jag bl.a. uttryckte min stora besvikelse över att systemet med inskolningsplatser ännu inte kommit i gång och ansåg att det var dags för parterna på arbetsmarknaden att fullfölja sitt ansvar. I dag kan jag konstatera att medel har ställts till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande för inskolningsplatser men att endast ett fåtal förbundsavtal har träffats samt en knapp handfull inskolningsplatser kommit till stånd. Jag anser att parterna genom att förhala en avtalsuppgörelse på detta sätt sviker en mängd arbetslösa ungdomar som i dag annars skulle ha kunnat ha en inskolningsplats. Mot bakgrund härav avser jag att inom kort kalla till mig parterna och med dem diskutera det uppkomna läget.

Herr talman! Tack, arbetsmarknadsministern, för svaret! Jag hade inbillat mig att ett statsråd har makt, men i denna fråga är det väldigt tveksamt, för här visas på motsatsen. Man bryr sig inte alls om vad Anna-Greta Leijon tycker — och ändå är Anna-Greta Leijon medlem av en socialdemokratisk regering. Det har ju påståtts att socialdemokratiska regeringar har särskilt god hand med parterna, framför allt med facket. Har riksdagen makt? Ja, det har jag också inbillat mig, men hur fel hade jag inte! Det är parterna — och alltså även facket — som har makten. De struntar i riksdagsbeslut och i de ambitioner som både riksdag och regering har, nämligen att ordna jobb för ungdomar. Och de tycks också strunta i den irritation som finns runt om i landet, inte minst på länsarbetsnämnderna. Sakligt sett är det märkligt att parterna, i det här fallet Metall och Verkstadsföreningen, inte kan komma överens. Det gäller alltså lönen. Man har kört fast och inte ens kommit överens om när man skall träffas för nästa förhandlingstillfälle. Det är förbryllande. Här finns alltså ett upplärningsavtal med tabeller för 16-, 17 och 18-åringar. Det är bara att använda detta med litet kompletteringar. Man skulle kunna kalla det för introduktionslön, introduktionsavtal eller något liknande. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Är det rimligt att en oerfaren, oprövad ung flicka eller pojke skall ha samma lön som en vuxen? Det är min första fråga. Den andra frågan gäller åtgärderna. Det är bra att arbetsmarknadsministern skall försöka träffa parterna. Men om det inte går, vad gör arbetsmarknadsministern då? Min andra fråga lyder: Funderar arbetsmarknadsministern på en proposition om en lag som gäller lönen för ungdomar i inskolningsplatser?
Herr talman! Det är ju två parter, både fack och arbetsgivare, och jag vill inte peka ut någon av dem som särskilt skyldig till att man inte kommer till skott i det här fallet. Också jag är mycket irriterad, och jag har försökt medverka till att den allmänna opinionen skall utöva tryck på parterna. Man kanske kan hoppas att det så småningom skall ge resultat. Det finns faktiskt en del som har träffat sådana här avtal. Vi har vissa avtal klara, men det gäller inte över hela arbetsmarknaden. Metall och Verkstadsföreningen borde alltså försöka följa efter vad man har kommit överens om — t.ex. mellan Byggförbundet och Byggnads — liksom när det gäller Statsanställdas förbund osv. Om man inte kommer fram till någon lösning, måste vi självfallet på något sätt ordna arbete för ungdomen ändå. Däremot är jag inte, som Alf Wennerfors gör gällande, inställd på att lagstifta om löner, vare sig för ungdomar eller för andra. Det konstiga är att de parter som nu inte kan komma till skott och nå en överenskommelse många gånger har kritiserat oss för att vi lägger för stor andel av våra insatser på den offentliga sektorn. Men klarar man inte att på den privata sidan lösa problemen mellan fackföreningsrörelsen och arbetsgi varna, blir resultatet ytterligare insatser på den offentliga sektorn — då det gäller detta kan vi komma tillbaka till riksdagen senare under våren.
Herr talman! Jag är inte alls inne på lagstiftning — o nej! Men frågan är fri, och jag ville veta hur arbetsmarknadsministern såg på detta. Jag tycker vi skall komma ihåg att när man är ung är faktiskt inte lönen det viktigaste — det visar alla undersökningar — utan det handlar mera om de arbetssociala faktorerna. Det är fråga om trivsel, utveckling, utbildning, om man kan påverka jobbet och sådant. Längre ned på listan kommer lönen. Sedan, när man blir äldre, betyder lönen mycket mer. Detta skulle kunna vara ett argument för parterna då det gäller att komma överens. Avslutningsvis önskar jag att arbetsmarknadsministern når framgång med den eventuella träffen. Annars, herr talman, får jag väl komma tillbaka och ställa en fråga på nytt.

Herr talman! Tore Claeson har, mot bakgrund av att arbetssökande vid Saab-Scanias verkstäder i Södertälje sedan en tid tillbaka haschtestas, frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att arbetssökandes personliga integritet inte kränks. Det finns i svensk rätt vissa lagregler till skydd för arbetssökande, bl.a. i jämställdhetslagen och i anställningsskyddslagen. I princip är dock anställningsrätten fri, dvs. arbetsgivaren kan fritt välja bland de arbetssökande. Arbetsgivaren kan självklart inhämta information om dem även om möjligheterna därvidlag begränsas på olika sätt, bl.a. av gällande sekretessbestämmelser. Arbetsgivarens fria anställningsrätt måste emellertid på ett förnuftigt sätt balanseras mot den arbetssökandes personliga integritet. De principiella överväganden som bär upp t.ex. socialsekretessen bör inte sättas åt sidan genom särskilda krav för anställning, även om kraven inte skulle vara direkt olagliga. Det överensstämmer knappast med god sed på arbetsmarknaden. Drogmissbruk kan vara ett problem också på arbetsplatserna, t.ex. från säkerhetssynpunkt. Dessutom måste drogmissbruk motarbetas varhelst det än förekommer. Det måste emellertid ifrågasättas om den vid Saab-Scania tillämpade kontrollmetoden är det lämpligaste sättet att göra något åt detta. Sociala problem och missbruksproblem kan i grund och botten aldrig lösas genom enbart kontroll och övervakning. Jag vill här i stället peka på värdet av olika former av kamratstödjande verksamhet och det vanliga arbete som bedrivs i skyddskommittéerna och företagshälsovården. Sammanfattningsvis anser jag att kontrolloch urvalsmetoder som kan uppfattas som integritetskränkande bör undvikas. Det finns andra möjlighe ter att bedöma en arbetssökandes lämplighet. Enligt min mening bör man här lita till det inflytande de fackliga organisationerna har. Jag ämnar alltså för närvarande inte vidta några speciella åtgärder med anledning av det inträffade.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag vill på en gång säga att jag tycker det är ett bra svar. Det är ganska klarläggande, särskilt det som arbetsmarknadsministern säger sist: ”Sammanfattningsvis anser jag att kontrolloch urvalsmetoder som kan uppfattas som integritetskränkande bör undvikas.” Det är just precis så den här metoden uppfattas. Från den utgångspunkten får vi väl hoppas att det blir slut på det här förhållandet. Det räcker inte att bara ifrågasätta metoden, utan det måste klart sägas ut att man inte bör fortsätta med den. Vidare tycker jag att det är bra att arbetsmarknadsministern betonar att sociala problem och missbruksproblem i grund och botten inte kan lösas enbart genom kontroll och övervakning. I stället är det ju så att problemen därigenom kan bli svårare. Man hjälper ingen genom att exempelvis neka en person att få jobb, vilket kan bli resultatet av det här. Jag tolkar svaret från arbetsmarknadsministern så, att man i detta fall inte har löst problemen på ett förnuftigt sätt och att agerandet inte heller överensstämmer med vad som är god sed på arbetsmarknaden. En mängd urvalsmetoder används alltmer av företagen på dagens arbetsmarknad. Men denna metod är enligt min mening en av de mest uppseendeväckande metoderna. Jag undrar om arbetsmarknadsministern har samma uppfattning som jag på den punkten, nämligen att den här metoden är en av de mest olyckliga och mest uppseendeväckande metoderna och att det bör vara angeläget att så snabbt som möjligt komma bort från sådana metoder.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig hur regeringen bedömer situationen i Peru och risken för att oppositionella som utvisas dit från Sverige blir torterade och/eller avrättade av militär och polis. Peru har nu sin andra demokratiskt valda regering i rad, och från regeringshåll görs allvarliga ansträngningar att stärka demokratin och lösa de mycket stora ekonomiska och sociala problem som Peru brottas med. Ett omfattande våld har emellertid blivit följden av gerillarörelsen Sendero Luminosos verksamhet och militärens åtgärder för att bekämpa denna. Ett deltagande i den brutala och för oss helt oacceptabla våldsverksamhet som Sendero Luminoso bedriver i Peru kan därför få allvarliga följder. Jag vill understryka att regeringen självfallet inte beslutar om utvisning av någon som enligt regeringens bedömning efter ett återsändande skulle riskera att bli torterad eller avrättad av militär och polis. Sverige har för övrigt varit pådrivande vid tillkomsten av den av Sverige nyligen tillträdda FN-konventionen mot tortyr. Regeringen håller sig i det syftet noggrant underrättad om förhållandena i den asylsökandes hemland.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Svaret ger anledning till några reflexioner, eftersom det i texten finns underförstådda värderingar som verkligen måste uppmärksammas. Statsrådet säger t.ex. att Peru nu har sin andra demokratiskt valda regering i rad. Med det menas antagligen att allting är gott och väli Peru. Men jag påstår — och Georg Andersson får gärna komma med argument som tyder på det motsatta förhållandet — att den peruanska regeringen inte har någon kontroll vare sig över militären eller över polisen. Folk försvinner i Peru och det sker enligt gammalt känt mönster från andra latinamerikanska stater. Man häktar och arresterar människor utan att dessa får tillgång till advokat, rättegång e.d. Det finns alltså inte något skydd för de mänskliga frioch rättigheterna i Peru, trots att landet — som det påstås i svaret — har en demokratiskt vald regering. Man har inte situationen under kontroll. Vidare utläser jag av svaret att våldet i Peru beror på Sendero Luminosos verksamhet. Det sägs att ett omfattande våld har blivit följden av Sendero Luminosos verksamhet. Menar statsrådet och regeringen i övrigt att våldet i Peru har uppstått genom Sendero Luminosos verksamhet? Förhåller det sig inte på motsatt sätt, nämligen att det är det våld som tidigare regeringar, militära diktaturer och andra s.k. demokratiskt valda regeringar, har utövat som har framkallat våld från medborgarnas sida. Det har ju funnits många rörelser innan Sendero Luminoso kom till. Jag tycker att detta i mycket hög grad talar för att vi måste uppmärksamma vad som händer i Peru på ett annat sätt än som nu är fallet. Just nu har ju regeringen att avgöra ett mål som gäller peruaner som skall utvisas. Ärendet har tidigare behandlats av invandrarverket. Av svaret att döma tycker Georg Andersson att dessa människor kan skickas till Peru. Men jag vill påstå att dessa personer, om de skickas till Peru, kommer att torteras och avrättas. Om så sker, blir det Georg Andersson och regeringen i övrigt som bär skulden.
Herr talman! Oswald Söderqvist läser in värderingar i det svar som jag har lämnat. Jag är inte beredd att nu göra någon ytterligare utrikespolitisk deklaration om förhållandena i Peru utöver vad som framgår av svaret. Jag konstaterar faktum, nämligen att det förekommer våldsverksamhet. Vidare kan jag notera att det bl.a. av en rapport från Amnesty International framgår att Sendero Luminoso utför illdåd i Peru — inkluderande avrättning, stympning och tortyr av obeväpnad civil befolkning. En sådan våldsverksamhet måste självfallet fördömas. Det är uppenbart att Sendero Luminosos verksamhet inte syftar till att åstadkomma en demokratisk utveckling, tvärtom. Vad gäller de enskilda fall som Oswald Söderqvist hänsyftar på vill jag framhålla att det är riktigt att ett antal ärenden nu är föremål för behandling i regeringskansliet. När dessa ärenden tidigare behandlades hade regeringen anledning att utgå från att personerna i fråga kunde återvända till Peru utan att riskera förföljelse eller tortyr. Med anledning av händelser i samband med verkställigheten av dessa utvisningar har det dock hävdats att situationen har förändrats. Mot den bakgrunden har ärendena återigen hamnat på regeringens bord. De är alltså föremål för ny beredning. Jag är självfallet inte beredd att ytterligare kommentera dessa ärenden.
Herr talman! Jag respekterar givetvis att statsrådet inte är beredd att nu gå in på några mer omfattande värderingar eller analyser av situationen i Peru. Det får vi återkomma till. Jag kommer att fortsätta att driva den här frågan, och jag kommer att återigen ta upp den. Vad som är intressant är emellertid — utan att jag för den skull försvarar vad Sendero Luminoso gör — att man har begått våldsdåd av olika slag. Lika klart är att våldsdåd har begåtts under många, många år av tidigare regimer i Peru —- ja, ända sedan 1960-talet. Tiotusentals personer har mördats. I en sådan situation uppstår organisationer av det här slaget som tar till samma metoder. Det bör vi ha klart för oss när vi diskuterar dessa frågor. Jag vet att socialdemokraterna i Sverige anser att presidenten i Peru är en bra människa, som är anknuten till Socialistinternationalen etc. Men det får inte fördunkla vårt omdöme när det gäller vad som verkligen händer i Peru. Vi måste beakta vem som har makten och vem som har kontrollen över de väpnade elementen, militären och polisen.
Herr talman! Jag vill bara ytterligare markera att när vi handlägger ärenden beträffande asylsökande från Peru, vilka anhåller om uppehållstillstånd i Sverige, och överväger avvisning eller utvisning, så utgår vi från de förhållanden som gäller nu och de eventuella risker för förföljelse som föreligger i de enskilda fall som nu behandlas. Jag har därför ingen anledning att diskutera de förhållanden som kan ha förevarit under gångna år.
Herr talman! Så enkelt är det inte! Man kan ju inte bara tala om dagsläget och låta bli att bry sig om det som har lett fram till detta. Då har man verkligen inte gjort någonting som är värt att kallas analys. Det hela måste ses i ett helhetsperspektiv. Jag har förut sagt att jag respekterar att statsrådet inte kan göra sådana värderingar nu. Klart är emellertid att den peruanska regimen inte har någon kontroll över den militära apparaten. Det vill jag påstå. Ingenting av det som statsrådet här sagt har bevisat motsatsen. Man har alltså inte kontroll vare sig över militärledningen eller över polisledningen. Man gör som man vill, vilket vi — tyvärr — inte är så ovana vid när det gäller stater i Latinamerika.

Herr talman! Karl-Göran Biörsmark har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att politiska flyktingar i kontakt med svenska polismyndigheter tillförsäkras en human behandling värdig det svenska samhället. Jag vill först klargöra att de personer som frågan avser är asylsökande som i många fall inte är flyktingar enligt vår lagstiftning eller i övrigt berättigade att stanna i Sverige. Det är självfallet oerhört viktigt att den som söker asyl i vårt land bemöts av polismyndigheterna — och andra myndigheter — på ett humant och korrekt sätt och att myndighetspersonerna visar förståelse för den asylsökandes ofta svåra situation. I de fall då det brister i behandlingen av asylsökande är det viktigt att bristerna rättas till. Jag vill också peka på att möjlighet finns att vända sig till JK eller JO om den asylsökande anser sig ha blivit oriktigt behandlad. En human inställning till utlänningen är särskilt viktig när han eller hon tas i förvar och därmed kanske avskärs från umgänge med nära anhöriga eller vänner. Jag vill på den punkten särskilt peka på de uttalanden som gjordes i propositionen Verkställighet, förvar och ansvar enligt utlänningslagen, s. 47 f. Den dåvarande invandrarministern Karin Andersson underströk att förvarstagna utlänningar inte får underkastas andra inskränkningar när det gäller kontakten med yttervärlden, t.ex. med anhöriga, än sådana som är motiverade av säkerhetsskäl eller som nödvändiggörs av personalsituationen eller motsvarande. Utöver dessa uttalanden har jag inte för avsikt att nu vidta några särskilda åtgärder i frågan. Jag utgår från att berörda myndigheter och tjänstemän strävar efter ett sådant uppträdande som jag nu har angett och att frågan även bevakas från rikspolisstyrelsens sida.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret, och jag är glad över innehållet i detsamma. Det andas just det som jag var ute efter — åsikten att asylsökande skall bli humant behandlade. Verkligheten pekar tyvärr ibland åt ett annat håll, och det är det jag vill göra invandrarministern uppmärksam på. Det förekommer nämligen att just kontakten med asylsökande försvåras. Det finns rapporter om att anhöriga som vill ha kontakt med asylsökande som sitter i häkte får ett nekande svar. De hänvisas till att tidsbeställning sker måndag-fredag och att det inte går att få kontakt lördag-söndag, att det inte går att få telefonkontakt med asylsökande i häktet. Det förekommer att asylsökande som förpassas ur landet inte får någon reskassa utan åker härifrån lika fattiga som de kom hit. Dessa attityder är inte förenliga med det svenska samhällets värderingar. Det finns alltså brister i dag, men nu säger invandrarministern att han inte tänker vidta några åtgärder. Jag skulle ändå vilja påvisa dessa ting för invandrarministern, och jag hoppas att han informerar sig ytterligare och rättar till sådana här saker.
Herr talman! Jag försäkrar Karl-Göran Biörsmark att jag noga följer utvecklingen på detta område. När det lämnas rapporter om brister, så orienterar jag mig mycket noga om vad som kan ha inträffat. Jag vill med detta bara ytterligare betona att vi från regeringens sida inte alls står likgiltiga utan är måna om att intentionerna i propositionen jag nämnde i mitt svar också följs i den praktiska verkligheten.
Herr talman! Jag tackar invandrarministern för detta klargörande. Det är värdefullt för de anhöriga — vissa människor kommer i nära kontakt med de asylsökande under flera år — att få höra dessa ord. När de möter attityder av det slag jag talat om vet de nu att invandrarministern kommer att agera så att det hela rättas till och så att de inte behöver bemötas på detta sätt. De asylsökande befinner sig i ett mycket känsligt läge dagarna eller timmarna innan de skall förpassas ut ur landet. Svenska medborgare kommer som regel inte i så nära kontakt med asylsökande. Men när de gör det och bemöts av myndigheter på ett kyligt sätt, rör det sig om ett förfarande som inte är värdigt det svenska samhället. Därvidlag har invandrarministern och jag samma uppfattning.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

Siri Häggmark har frågat mig om regeringen är beredd att genomföra en omfördelning inom polisorganisationen som innebär att tjänster dras in från landsbygden till Stockholm. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. En självklar utgångspunkt för statsmakternas beslut om resurstilldelning för polisverksamheten är, som jag vid flera tillfällen tidigare slagit fast, att alla polismyndigheter skall ha lika goda förutsättningar att lösa sina uppgifter och att arbetsbelastningen så långt möjligt skall vara lika mellan distrikten. Mot denna bakgrund har under våren 1986 inom justitiedepartementet gjorts en grundläggande studie av fördelningen av polisresurser mellan polismyndigheterna. Rikspolisstyrelsen har i uppdrag att fördjupa undersökningen och att till regeringen lämna förslag till eventuella omfördelningar av polismanstjänster. För samråd med vederbörande länsstyrelse har rikspolisstyrelsen i dagarna remitterat ett statistiskt material om polisdistrikten och redovisat vissa preliminära bedömningar. Först efter detta samråd kommer rikspolisstyrelsen att redovisa sitt uppdrag till regeringen. Det är självfallet alldeles för tidigt för mig att nu ta ställning till en eventuell omfördelning av polismanstjänster och hur en sådan omfördelning i så fall skall genomföras.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag beklagar att inte blekingeborna och poliserna i länet får ett rakt svar av justitieministern. Rikspolisstyrelsen har på regeringens uppdrag framlagt ett förslag som gått ut till länsstyrelserna på remiss och som innebär att 25 polistjänster eventuellt skall försvinna från Blekinge. Det motsvarar över 10 96 av befintliga resurser. Jag tycker att justitieministern talar med kluven tunga. I budgetpropositionen kan man läsa följande när det gäller inriktningen av polisens verksamhet: ”Som jag redovisat i ett tidigare avsnitt har polisväsendet under de senaste två åren varit föremål för omfattande reformer. Reformerna har som jag också har nämnt inneburit en decentralisering och en demokratisering av polisverksamheten. Det ankommer sålunda numera på främst de lokala och regionala organen att själva besluta om sin egen verksamhet med utgångspunkt i de egna behoven och värderingarna inom de ramar och enligt de grundläggande prioriteringar som statsmakterna har angett för verksamheten i olika avseenden.” Detta uttalande torde innebära att inte bara polismyndigheterna i Blekinge län nu skulle kunna få möjligheten att med utgångspunkt från befintliga, visserligen otillräckliga, resurser bedriva sin polisiära verksamhet. Vi moderater har tidigare pekat på behovet av nya poliser. Vi delar rikspolisstyrelsens uppfattning att det behövs ett rekryteringstillskott på 460 poliser i stället för regeringens 150. Blekinge behöver också tillskott, eftersom resurserna endast räcker till att 50 96 av brotten klaras upp. Vartannat brott förblir ouppklarat. Likväl föreslår rikspolisstyrelsen att resurserna skall minskas. Det kommer att innebära en ökad otrygghet för medborgarna i länet. Blekinge tillhör som bekant de län som har den högsta arbetslösheten i landet. Under elva år i rad har vi haft en negativ befolkningsutveckling. Den statliga sysselsättningen har under en lång följd av år successivt minskat. Nu anser vi att måttet är rågat. Vi accepterar inte en neddragning av de polisiära resurserna, eftersom det kommer att innebära en ökad otrygghet för medborgarna och en uppenbar risk att antalet ouppklarade brott kommer att öka.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret, men det var inget glädjande besked. Justitieministern hänvisar till ett samråd som i verkligheten inte fungerar. Jag förstår att justitieministern inte kan ge klara besked i dag. Men vi måste agera innan justitieministern har givit ett klart, definitivt besked. Jag utgår ifrån att jag inte behöver presentera Kungälvs polisdistrikt i detalj. Justitieministern hade vänligheten att mottaga en uppvaktning den 17 december 1986 beträffande detta ärende. De uppvaktandes känsla efter besöket var att justitieministern såg positivt på en lösning av Kungälvs polisdistrikts problem, givetvis utan att lova något. Det måste nog lindrigt sägas att det blev en chock för polisen i Kungälv när rikspolisstyrelsens rapport blev känd. Enligt den skulle resultatet bli att man i stället för att få 16 nya tjänster, som man anser sig behöva, mister 2 tjänster. En reflexion man kan göra är att Stockholms granndistrikt skulle tillföras netto 171 tjänster, medan Göteborgs granndistrikt — Kungälv, Mölndal, Kungsbacka, Alingsås, Borås och Kinna — skulle få en nettominskning med 19 tjänster. Kungälvs polisdistrikt har en folkmängd som väl motiverar det krav på tjänster som distriktet i sin egen utredning har kommit fram till. Detta höll justitieministern med om vid uppvaktningen. Vi skall också vara väl medvetna om att brottsligheten oroande nog är på uppgång i detta område. Närheten till storstaden Göteborg är i det läget inte positiv. Nog kan vi som medborgare i det svenska samhället i dag ha rättighet att kräva att den polismyndighet vi har skall kunna utföra sina uppgifter på ett rätt och ändamålsenligt sätt och att resurser för detta skapas så att tryggheten för befolkningen bibehålles. En annan sak som också har irriterat de olika polisstyrelserna ute i polisdistrikten är den orimligt korta remisstid som fanns till förfogande för yttrande över rapporten. Den kom länsstyrelsen till handa för samråd och yttrande den 29 december och skulle vara tillbaka inför länsstyrelsens sammanträde den 19 januari. Räknar man sedan bort alla helger och ledighetsdagar blir det inte många timmar över att komma med synpunkter på. Vi skall akta oss för att förfuska polisreformen och medborgarinflytandet.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Det innehöll ju inte så mycket. Jag fäste mig vid att justitieministern i sitt svar sade att alla polismyndigheter skall ha lika förutsättningar att lösa sina arbetsuppgifter. Det är mot den bakgrunden som rikspolisstyrelsens utredning har gjorts. Jag undrar om det verkligen stämmer. Jag tänker på mitt eget län, som jag bäst känner till, och på Kungälvs och Strömstads polisdistrikt. Där föreslås en minskning för vardera distriktet med två polistjänster. Det är två mycket arbetsbelastade distrikt, och jag kan föreställa mig att liknande fall finns i övriga delar av landet. Det går inte att av ett sådant otroligt trubbigt material som har legat till grund för denna bedömning dra slutsatsen att man skall kunna dra in två polistjänster i vart och ett av dessa distrikt. Man kan inte bedöma förhållandet mellan den synliga brottsligheten och ingripandestatistiken utan att väga in samtliga faktorer. Om allmänheten skall kunna tillförsäkras allmän ordning och säkerhet, skydd och annan hjälp kan den föreslagna indragningen inte ske. De föreslagna indragningarna är ett hot mot rättssäkerheten som vi inte kan acceptera. Enda lösningen på problemet med den ökande brottsligheten är att polisens samlade resurser förstärks. Mycket talar för att brottsligheten kommer att öka om denna omflyttningskarusell fortsätter. Jag vill fråga: Kommer justitieministern att ta hänsyn till de synpunkter som kommer in från berörda länsstyrelser och polisstyrelser i denna fråga?
Herr talman! Det är naturligt — för att inte säga självklart — att man, eftersom man i åtskilliga distrikt anser att man har för litet resurser, ser över det mönster efter vilket resurserna är fördelade mellan distrikten inbördes. Det mönstret ligger i stort sett fast sedan 1965. Alla tillskott av resurser sedan dess har skett efter detta mönster. Hur många nya poliser som behövs hör till en helt annan debatt. Enligt regeringens planering kommer antagningen till polishögskolan att öka redan nästa år. Det är angeläget att åtminstone den ökningen kommer att fördelas mellan polisdistrikten efter ett mönster som är anpassat till dagens förhållanden och inte till 1965 års förhållanden.

Herr talman! Kan vi, som Bo Lundgren sade, dra in polistjänster när vi fortfarande just i Blekinge län har en uppklarandegrad på endast 50 96? Vartannat brott förblir ouppklarat. Jag tycker att det är orimligt att vi skall ta resurser från det länet och flytta över till andra län. Då får vi ju en sämre utveckling, en ökad otrygghet för medborgarna i just det länet. Det kan man inte acceptera.
Herr talman! Jag skulle kunna ställa precis samma fråga som föregående talare när det gäller grannkommunerna till Göteborg, som också tappar tjänster netto i detta fall. Justitieministern hänvisar till samrådet, men eftersom det är uppenbart att knappast något polisdistrikt i landet hinner realbehandla frågan före resp. länsstyrelsesammanträde vill jag fråga om det kan tänkas att rikspolisstyrelsen omgående kunde begära ytterligare respittid innan redovisning skall lämnas till departementet. Man har fått orimligt kort tid på sig för denna redovisning.
Herr talman! Om en omfördelning mellan olika polisdistrikt ute i landet genomförs måste en given effekt bli att de distrikt, som nu har en relativt sett bättre standard vad gäller brottsbekämpning, drabbas av försämringar. De kommer således med tiden att kunna registrera ökad brottslighet. De distrikt som nu gynnas av omfördelningar kan naturligtvis på kort sikt gratulera sig själva. Men tro mig, justitieministern — det här systemet kommer, om ingenting görs, att innebära en evigt upprepad omflyttningskarusell. Det enda som hjälper är att justitieministern går igenom materialet ordentligt och väger samman olika faktorer.

Herr talman! Hugo Bergdahl har mot bakgrund av vissa tidningsartiklar angående domarnas och åklagarnas arbetsbörda i Västerås frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förbättra personalläget inom domstolsoch åklagarväsendet. Jag är medveten om att arbetssituationen för domarna och åklagarna i Västerås är ansträngd. Justitiedepartementet har därför under hösten varit i kontakt med både domstolsverket och riksåklagaren. Efter vad jag inhämtat är Västerås tingsrätt dimensionerad enligt de principer som generellt tillämpas inom domstolsväsendet. Tingsrätten har sju ordinarie domare. Domstolsverket har därutöver inrättat två tjänster som tingsfiskal, och Svea hovrätt förstärker med ytterligare en fiskal. För att förbättra arbetssituationen vid åklagarmyndigheten i Västerås åklagardistrikt har riksåklagaren inrättat en extra distriktsåklagartjänst där. Jag överväger för närvarande möjligheten att tillföra myndigheten en permanent förstärkning.
Herr talman! Jag vill börja med ett kort tidningscitat: ”Vi har nått smärtgränsen och rättssäkerheten är hotad. Antalet åklagare räcker inte längre till. Vi måste ta de "tunga" målen först och låta andra vänta.” Så säger chefsåklagaren i Västerås. Tidningen fortsätter: ”Det är inte bara för få åklagare. Även domarna i Västerås klagar över en arbetsbelastning som saknar motstycke.” Orsakerna som framhålls är att arbetssituationen länge varit pressad och att man dessutom fått en anhopning av grova våldsoch förmögenhetsmål. Möjligheterna till lindring i arbetsbelastningen tycks också vara små. Man hänvisar till otillfredsställande lönesättning och oacceptabel arbetsbörda. Enligt min uppfattning får snålheten med offentliga medel inte drivas så långt att domstolarna slutar fungera. Det får inte gå dithän att häktade personer måste släppas därför att man inte hinner börja rättegången. Det är illa nog att man redan i dag tvingas göra prioriteringar så att resurserna koncentreras till de grövsta brotten. Herr talman! På lång sikt duger enligt min uppfattning ingen annan målsättning än att all uppdagad brottslighet skall hinnas med av åklagare och domare. Det är upprörande och direkt nedbrytande för samhällsmoralen om t.ex. kända storlangare av knark får gå fria bara därför att polisen inte vet om det är lönt att ingripa. Så kan vi, justitieministern, inte ha det i längden! Justitieministern säger i sitt svar bl.a. följande: ”Jag överväger för närvarande möjligheten att tillföra myndigheten en permanent förstärkning.” Herr talman! Jag hoppas verkligen att justitieministerns överväganden övergår i snar handling för en behövlig förstärkning av åklagarmyndigheten i Västerås. Avser justitieministern att förstärka också domarkåren?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att förhindra terroristverksamhet i Sverige. Regeringen är, liksom hittills, beredd att vidta alla de åtgärder som kan erfordras för att förebygga och förhindra terrorism i vårt land. Sådana åtgärder kan avse frågor om den rättsliga regleringen liksom att se till att de ansvariga myndigheterna ges den kompetens och de resurser som behövs för att upprätthålla vårt skydd mot terroraktioner. Det internationella samarbetet, t.ex. inom ramen för Europarådet, får också allt större betydelse. Jag vill slutligen framhålla att regeringen fortlöpande och med stor uppmärksamhet följer utvecklingen på det aktuella området.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Man kan bli imponerad när man hör frågesvaret men, herr statsråd, hur är det i praktiken? Vi har kunnat läsa i bladen att bl.a. Säpo har sagt att antalet PKK-medlemmar har ökat starkt i Sverige. PKK är enligt svensk uppfattning en terroristorganisation. Vi har sett hur man försöker lösa problemet genom att PKK-medlemmar sätts i kommunarrest runt om i landet. Min fråga till statsrådet är: Är det, med tanke på vad som hänt, ett effektivt sätt att ”förvara” terrorister att sätta dem i kommunarrest? Det som framkommit under de senaste veckorna har visat att effektiviteten knappast har varit satt i högsätet. Så finns det ett problem till som vi är ganska ensamma om här i Sverige och som kan medföra att vi riskerar att få en ökad terroristverksamhet. Åtta eller nio av tio asylsökande till Sverige saknar i dag pass. Det är då svårt för svenska myndigheter att kontrollera vad det egentligen är för människor. Min andra fråga till statsrådet blir därför: Vad avser statsrådet eller regeringen att göra för att minska antalet passlösa som kommer till Sverige? Det är mycket egendomligt att människor har haft pass under hela resan, men när de skall landa på Arlanda försvinner passet. Det skulle vara av intresse att veta vad regeringen avser göra för att få bort denna olägenhet.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd vidta ändringar i lagstiftningen så att brottslingar inte slipper straff i vissa situationer. Bakgrunden till Sten Anderssons fråga är att en tingsrätt i Skåne enligt tidningsuppgifter har dömt en person för vissa brott, bl.a. biltillgrepp, och bestämt straffet så att ett tidigare ådömt fängelsestraff skulle få omfatta även de nya brotten. Den situation som Sten Andersson tar upp regleras i 34 kap. brottsbalken. När någon, som har dömts till fängelse och inte avtjänat straffet, begår ett nytt brott är det normala att domstolen dömer till ett särskilt straff för den nya brottsligheten. I vissa fall får dock domstolen i det senare målet förordna att det tidigare fängelsestraffet skall omfatta även det nya brottet. En förutsättning för detta är att domstolen finner att det är uppenbart att de nya brotten i jämförelse med de tidigare är, som det sägs i brottsbalken, utan nämnvärd betydelse med hänsyn till påföljden. Situationen uppstår förstås vanligen när någon tidigare dömts till ett längre fängelsestraff och därefter begår ett förhållandevis lindrigt brott. Frågor om straffmätningen vid flerfaldig brottslighet och regleringen av återfall i brott är aktuell i samband med den nu pågående beredningen av fängelsestraffkommitténs förslag. I det sammanhanget kan det naturligtvis också finnas anledning att överväga om de här aktuella bestämmelserna är lämpligt utformade.
Herr talman! Jag ställde den här frågan därför att den situation som i dag råder inte går att förklara för Svensson på gatan. Det konkreta exempel som jag anförde gällde en person som är dömd till fängelsestraff men som i avvaktan på straffets avtjänande var försatt på fri fot. Han stal då en kväll en bil, körde igenom en polisspärr, blev tagen och åtalad, men rätten konstaterade — hör och häpna — att det gamla straffet räckte! Han kunde alltså stjäla en bil och köra igenom en polisspärr utan att få ytterligare straff. Det riktiga i detta kan ingen förstå. Inte heller det svar som justitieministern i dag har lämnat förklarar saken. Men mitt i allt eländet är jag ändå tacksam för att statsrådet i den sista meningen i svaret säger att det här skall tas upp i fängelsestraffkommittén. Där kan man kanske komma fram till att detta inte är ett lämpligt förfarande. En människa som för första gången begår ett brott får ett straff, men en förbrytare som har begått många brott och kanske skall i fängelse för att sona något av dessa får inget ytterligare straff om han eller hon tiden innan straffet skall avtjänas begår ett nytt brott. Samhället måste väl i alla fall reagera i någon form!

Herr talman! Christina Pettersson har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till en snabb rivning av Rimboviadukten. Christina Pettersson anger vidare i frågan att vägverket motsatt sig en rivning av viadukten. Efter vad jag erfarit är detta påstående inte korrekt. Vägverket har inget intresse av att behålla viadukten. Som Christina Pettersson vet sker byggandet av statliga vägar i en prioriteringsordning enligt fastställda flerårsplaner. Dessa planer har tagits fram i en decentraliserad process. Det lokala och regionala inflytandet är stort vid prioriteringen av väginvesteringar. Genomförandet av dessa planer sker i den takt som medelstilldelningen till vägbyggandet medger. I den av länsstyrelsen fastställda flerårsplanen för byggande av länsvägar har det aktuella vägobjektet prioriterats som objekt nr 14 med beräknad byggstart 1988. Flerårsplanen har upprättats enligt de regler som beslutats av riksdagen. Jag har inte för avsikt att ta något initiativ till att planen frångås.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag ställde frågan efter att ha fått signaler om att rivningen igen skulle flyttas fram i prioriteringslistan, vilket har skett tidigare. Redan 1980 var det aktuellt med en rivning av viadukten. Då köpte Norrtälje kommun också in mark för att bygga bostäder samt affärsoch kontorslokaler. Det finns en stadsplan klar för detta centrum; den är fastställd av länsstyrelsen. Här föreligger alltså stora exploateringsmöjligheter. Viadukten är vidare en stor trafiksäkerhetsrisk. Det förekommer ständigt incidenter som inte polisanmäls men som de boende i Rimbo kan vittna om. Det är en omfattande tung trafik som passerar över viadukten — t.ex. timmertransporter till Holmens Bruk. Även den tunga trafik som kommer från Kapellskär och skall till andra delar av Mellansverige passerar viadukten. Den är mycket besvärlig och hindrar alltså utvecklingen av Rimbo. Jag noterar med glädje att viadukten kommer att rivas 1988 och att rivningen inte ytterligare flyttas fram i prioriteringslistan, vilket vi i Norrtälje befarat. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Kurt Ove Johansson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att rättssystemet i läkemedelsmål blir föremål för översyn. 1983 års läkemedelsutredning har i uppdrag att se över författningarna på läkemedelsområdet. Översynen omfattar bl.a. reglerna om registrering av farmaceutiska specialiteter samt återkallelse av registrering och överklagande av beslut i sådana frågor. De frågor som Kurt Ove Johansson tagit upp är sålunda redan föremål för översyn. Utredningen skall överlämna sitt huvudbetänkande under våren 1987.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar socialministern för svaret vill jag framhålla att jag ställde frågan därför att jag tyckte att den hade ett ganska stort principiellt intresse. Min principiella utgångspunkt har varit att det inte kan anses tillfredsställande att ett medicinskt preparat får säljas på juridiska grunder, om det på medicinska grunder borde förbjudas. Men det är faktiskt vad som har inträffat och vad som kan inträffa med den processordning som vi för närvarande har. I ett par fall har tillverkare överklagat socialstyrelsens beslut och vunnit i kammarrätten. Preparat som enligt socialstyrelsen borde dras in får t.ex. genom dom i kammarrätten fortsätta att säljas. I ett annat fall har socialstyrelsen av kammarrätten ålagts att registrera ett preparat som socialstyrelsen inte ansett fyller de medicinska kraven. Att en läkemedelstillverkare skall ha rätt att överklaga t.ex. socialstyrelsens beslut får väl anses vara en självklarhet. Och med tanke på att frågan — som socialministern säger — är föremål för utredning får jag väl tolka socialministerns svar så, att vi också är överens om att den processordning som i dag finns på det här området inte är vare sig komplikationsfri eller helt tillfredsställande. Jag vill bara till sist, herr talman, än en gång tacka för svaret på den fråga jag har ställt. Jag ser med stora förhoppningar fram emot läkemedelsutredningens förslag på det här området.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig om jag kommer att verka för att de nu statligt anställda städerskorna slipper att få sina arbetsvillkor försämrade och i så fall hur. Margé Ingvardsson har frågat mig vad staten som arbetsgivare har gjort för att minska sjukfrånvaron hos städpersonalen. Båda frågorna har som utgångspunkt bl.a. att vissa myndigheter avser att anlita privata städbolag i stället för att bedriva lokalvården i egen regi. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag vill till att börja med erinra om att löntagarnas anställningsoch lönevillkor i vårt land fastställs i kollektivavtal, ingångna i fria förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Detta gäller även för lokalvårdare på både den statliga och den privata sidan. Denna modell — också kallad ”den svenska modellen” — finns det starka skäl att behålla och utveckla. Sedan ett antal år har myndigheterna fått större frihet att inom en given anslagsram prioritera sina utgifter utan styrning från regeringen. I praktiken kan myndigheterna själva väga utgifter för städning mot övriga utgifter. Det är ett led i vår strävan att avreglera och minska byråkratin samt öka självständigheten hos våra myndigheter. Självfallet gäller samma personalpolitik i bl.a. trygghetsfrågorna för de statligt anställda lokalvårdarna som för andra statsanställda. Det innebär bl.a. att även lokalvårdarna omfattas av den förebyggande hälsovård och de rehabiliteringsåtgärder som Statshälsan genomför. På många orter har lokalvårdarnas arbetssituation specialstuderats inom ramen för de generella basundersökningar som görs. I bl.a. Linköping, Nyköping, Umeå och Östersund har Statshälsan dessutom gjort särskilda arbetsmiljöundersökningar för städpersonal. Jag räknar med att Statshälsans insatser bidrar till att minska lokalvårdarnas sjukfrånvaro. I den situation som nu har uppkommit har den bedömningen gjorts att lokalvårdsfrågan inom statsförvaltningen bör diskuteras ingående av de avtalsslutande parterna ur en rad olika aspekter. Det gäller bl.a. möjligheterna att åstadkomma rättvisare jämförelser mellan städning i egen regi och entreprenadstädning, frågor om den statliga lokalvårdens organisation och lokalvårdarnas arbetsoch anställningsvillkor. Sådana diskussioner har redan inletts mellan statens arbetsgivarverk och Statsanställdas förbund. I det sammanhanget behandlas också åtgärder för att minska sjukfrånvaron och att förbättra kvalitet och effektivitet i arbetet. Det är min förhoppning att dessa samtal skall leda till en för alla parter tillfredsställande lösning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det finns många intressenter som väntar på att få göra pengar på städmarknaden. Många av dessa använder hårda metoder i sin vinstjakt. Hur de som skall utföra det viktiga städarbetet mår, det är ointressant för sådana skrupelfria företag. Vpk har på ett tidigt stadium varnat för denna utveckling. Vi har pekat på att de privata städbolagen ofta baserar sina anbud på orealistiska städprogram som blir omfattande och hårda för personalen. Städerskorna i Norrköping tvingades ut i strejk för att visa omvärlden vilka följder en privatisering skulle komma att få. Kvinnorna — för det är naturligtvis mest kvinnor det handlar om — agerade den gången kollektivt i en aktion som kallades vild. Jag tycker faktiskt, herr talman, att det ligger närmare till hands att kalla regeringens planer på att lägga ut den statliga lokalvården på entreprenad för vilda. Det står klart att en sådan här privatisering skulle leda till sämre löner och fördubblade städområden för städerskorna. De slåss inte bara mot försämrade arbetsvillkor utan de slåss också för den offentliga sektorn. Lokalvårdarna vid luftfartsverket i Norrköping avbröt sin aktion när finansminister Kjell Olof Feldt hade lovat förhandlingar. Men trots detta, herr talman, så gick civilministern ut i pressen och sade att han inte är motståndare till en privatisering. Det är detta som frågorna i dag gäller. Städerskorna i Norrköping och på många andra håll vill inte bara veta om deras nuvarande arbetsförhållanden kan förbättras utan också om det även i fortsättningen kommer att utövas press från statens, från civilministerns sida för en privatisering och för en utveckling i riktning mot att släppa in de privata städbolagen på marknaden. Detta skulle jag vilja ha svar på.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Den höga sjukfrånvaron hos städpersonalen och den därmed ökade lönekostnaden för statliga myndigheter och verk, till följd av konstruktionen på sjukersättningen från försäkringskassan, har lett till planer på att lägga ut städningen i privat regi. Att försöka lösa problemen på det sättet är oansvarigt. Staten måste ta ett helhetsansvar för att minska sjukligheten bland lokalvårdarna. Närmast till hands för den uppgiften är väl Statshälsan. Men hittills har inga sådana helhetssatsningar gjorts. Det är riktigt att det har förekommit delundersökningar inom olika myndigheter, men det arbetet har aldrig fullföljts. Sjukligheten bland städpersonalen minskar inte om städerskorna tvingas att arbeta för den privata i stället för den offentliga sektorn. Var ligger vinsten för samhället om enskilda myndigheter får minskade lönekostnader, medan utgifterna för sjuklighet hos städpersonalen hamnar på andra samhällskonton? Det är bra att civilministern i svaret anger att det skall bli nya diskussioner med Statsanställdas Förbund och att man då också skall ta upp frågor om sjukligheten. Jag tycker dock att det är oroande att civilministern i samband med vad han säger om åtgärder för att minska sjukfrånvaron också nämner att man skall öka effektiviteten i arbetet. När man talar om att öka effektiviteten inom den offentliga sektorn är det oerhört viktigt att man anger vad man menar, så att det inte direkt blir ett slag i ansiktet på dem som arbetar. Menar civilministern att städerskorna inte arbetar tillräckligt effektivt? Skall takten höjas så kommer sjukligheten att öka.
Herr talman! Låt mig först säga att det är oroande att man kan konstatera så hög sjuklighet bland våra städerskor. Det är mycket angeläget att vi kan gå in med olika insatser för att förbättra den situationen. Vi har en mycket fint uppbyggd företagshälsovård genom Statshälsan, som leds av en partssammansatt styrelse. Vi måste ta frågan om den höga sjukfrånvaron på stort allvar och se efter vad som kan göras. Samtidigt vill jag säga att det, för att behålla den offentliga sektorn i vårt land, är angeläget att vi förutom att vi försöker klara anställningstryggheten för våra anställda också ser till att den offentliga sektorn arbetar effektivt. Detta effektivitetskrav skall emellertid gälla för alla anställda och inte — såsom det synes framgå av denna diskussion — enbart drabba våra städerskor som har en speciellt svår situation. Jag räknar nu med att de förhandlingar som pågår mellan arbetsgivarver ket och Statsanställdas Förbund skall leda fram till ett centralt avtal i dessa frågor så fort som möjligt och att detta kan följas av lokala avtal. Vid förhandlingarna vill vi att man särskilt skall titta på de organisatoriska förutsättningarna för arbetet. Detta är viktigt, för om staten har felaktiga förutsättningar för sin arbetsorganisation så kan det bidra till att städerskorna får sämre möjligheter att arbeta. Till sist vill jag säga att det system som vi har med arbetsgivarinträde betyder att de statliga myndigheterna belastas på ett annat sätt vid sjukfrånvaro än ett privat företag. Sådana effekter måste också räknas ifrån om man skall kunna göra korrekta bedömningar. Vi vill därför ta upp fler aspekter i samband med förhandlingarna.
Herr talman! Den höga sjukligheten bland städpersonalen är inte bara allvarlig utan även oacceptabel. Här i Stockholms län finns uppgifter om att en fjärdedel av statens städbudget går till kostnader för sjukvikarier. Kan civilministern tänka sig att man inom något annat område skulle tillåta att en fjärdedel av budgeten används för sjukvikarier utan att det skulle bli ett ramaskri och krav på undersökningar om vad det är i personalens arbetsmiljö som framtvingar en sådan stor sjuklighet? Jag tycker att det är mycket allvarligt om man enbart diskuterar hur myndigheten skall kunna spara pengar genom att bli av med den här gruppen som har den höga sjukligheten. Staten måste ta ett helhetsansvar för städpersonalen och för att minska dess sjuklighet. När det gäller städpersonalen är det helt klart att sjukligheten hänger ihop med pressen i arbetet. Om man då satsar för mycket på att höja effektiviteten så blir situationen förmodligen värre.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha svar på frågan om civilministern fortfarande anser att det är aktuellt att tala om att lägga ut arbetet på entreprenad och rekommendera anlitande av privata städbolag. Det återstår väldigt många frågetecken. Ett sådant är att om det nu bara handlar om avreglering och minskande byråkrati, varför ville då inte luftfartsverket säga ja till lokalvårdarnas egna förslag, när de har alternativ för att lösa de problem som kan finnas? Lokalvårdarna slåss för den offentliga sektorn genom att visa på dessa alternativ. Bl. a. vill de ha mer av självstyrande grupper. Lokalvårdarna har utarbetat sitt alternativ och presenterat detta, och därefter har civilministern gått ut och sagt att han ändå tänker plädera för att städningen skall läggas över på privata bolag. Vad svarar civilministern städerskorna, när de nu begär en reaktion på sitt alternativa förslag?
Herr talman! Jag har redan svarat på den fråga som Viola Claesson nu upprepar. Jag säger i frågesvaret att myndigheterna själva kan prioritera mellan att ha städningen i egen regi eller lägga ut den på entreprenad. Det är en generell utgångspunkt. Regeringen sätter en mycket bestämd gräns vad gäller privatiseringen, och den går vid det sociala innehållet, medan vi är mera öppna för att göra särskilda prövningar på den tekniska sidan. Det är svaret på den principiella frågan. Till Margé Ingvardsson vill jag säga att jag utgår ifrån att hon vet att det arbete och de förhandlingar som man nu tar upp inte enbart handlar om effektivitetsfrågorna, utan vi tar också upp sjukfrånvaron och de problem som hänger samman med den. Jag betraktar det inte som en effektiv organisation, när vi har så hög sjukfrånvaro inom en grupp av arbetstagare. Jag ser det som att vi inte har lyckats bra i vår personalpolitik, när vi har så höga tal. Därför är jag angelägen om att få fram ett underlag från dessa förhandlingar, så att vi långsiktigt kan komma till rätta med problemen.
Herr talman! Jag har noterat att civilministern nämner att man skall diskutera både sjukfrånvaron och en ökad effektivitet. Eftersom civilministern nämner dessa områden, tycker jag att det vore väldigt intressant att höra vilka tankar som civilministern har i frågan. Vilka förslag till åtgärder har ni för att förbättra effektiviteten och samtidigt komma till rätta med sjukligheten? Den kopplingen måste väl finnas, eftersom ni nämner de här två områdena samtidigt. Jag hävdar att ett ensidigt inriktande på effektivitet kan få helt motsatta effekter, när man vet vad det är som framkallar den höga sjukligheten hos städpersonalen, nämligen att arbetet många gånger är alldeles för tungt och slitsamt.
Herr talman! Till sist vill jag säga till Margé Ingvardsson att hon umgås med en förenklad verklighetsbild. Det är ett allmänt problem som vi har upptäckt, som inte bara gäller städning. Generellt gäller att vi har en administrativ överbyggnad i vår organisation och en rad brister i sättet att organisera statlig verksamhet. Det är till fördel för personalen och för verksamheten, om man kan rätta till sådana brister. Därför diskuterar vi inte ensidigt den höga sjukskrivningsfrekvensen, utan vi ser också på om vi kan förändra organisationen till fördel för städerskorna och för verksamheten.
Herr talman! Jag tror inte alls att jag har en enkel syn på det här problemet. Jag vill gärna gå djupare i frågan, och när civilministern talar om att effektiviteten måste ökas vill jag gärna veta vad civilministern menar med det uttrycket. Det ligger en viss fara i att använda schablonuttryck utan att tala om vilken mening man lägger i de uttrycken. Jag har försökt att få civilministern att förklara vad han egentligen menar med ökad effektivitet, men jag konstaterar att han inte kan ge mig det svaret.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat utbildningsministern om han har observerat den höga sjukskrivningsfrekvensen bland lärarna och om han i så fall avser vidta åtgärder för att förbättra deras arbetsmiljö. Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig när det kan förväntas att arbetsmiljölagen kommer att tillämpas för elever från och med årskurs 7 i grundskolan samt om jag är beredd att ta initiativ till att skyddsarbete i arbetsmiljölagens anda kommer att omfatta elever även i årskurserna 1—6 i grundskolan. Pär Granstedt har frågat utbildningsministern vilka omedelbara åtgärder som är att förvänta med anledning av mobbningsproblemen i skolan samt vilka planer regeringen har för att analysera och åtgärda de grundläggande brister i skolans arbetsmiljö som utgör grogrund för mobbning. Alf Wennerfors har frågat mig på vilket sätt jag vill formulera ansvarsfrågan inom en skola där mobbning upptäcks samt vilka åtgärder jag tänker vidta för att avsevärt minska antalet fall av misshandel av lärare. Alf Wennerfors har vidare frågat om jag är beredd att snarast tillsätta en normgrupp med ungefärligen samma uppgifter som 1978 års normgrupp fick. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara även på de interpellationer som är ställda till utbildningsministern. Jag besvarar alla fyra interpellationerna i ett sammanhang. Jag vill börja med att slå fast att arbetsmiljöfrågorna är viktiga i skolan. Såväl elever som lärare och övrig skolpersonal har rätt att ställa krav på en i vid mening god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är av avgörande betydelse inte bara för allas allmänna trivsel i skolan utan också för att ett gott resultat i skolarbetet skall kunna uppnås. Det finns därför all anledning att med oro notera rapporter om brister i skolans arbetsmiljö. Skolan spelar vid sidan av hemmen den kanske största rollen i fostran av barn och ungdom. Skolan har därför ett särskilt ansvar när det gäller att förebygga och bekämpa våld och våldsuttryck bland dessa. Skolan skall vara en plats där våld, trakasserier och förtryck inte tolereras i någon form. Jag har för cirka en månad sedan i ett svar på en interpellation av Jan-Erik 5 Wikström om åtgärder för att stoppa våldet i skolan redovisat denna principiella syn på våldet i skolan. Jag redovisade då också en rad konkreta åtgärder som vidtagits — och som kommer att vidtas — från regeringens och ansvariga myndigheters sida för att söka stävja förekommande våldstendenser i samhället, särskilt i skolan. Låt mig för riksdagen redovisa några av de centralt initierade åtgärder mot våld och mobbning i skolan som kommer att vidtas under de närmaste månaderna. Samtliga skolledaroch lärarorganisationer, Riksförbundet Hem och skola samt Elevorganisationen i Sverige har accepterat en inbjudan från skolöverstyrelsen, SÖ, att ingå i en samverkansgrupp om skolans arbetsmiljö med tonvikten lagd på insatser mot våld och mobbning. Därmed har förutsättningar skapats för ett brett samråd på central nivå om såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för att åstadkomma ett bättre arbetsklimat i våra skolor. Jag är därför inte beredd att tillsätta någon normgrupp. SÖ planerar att under innevarande läsår ge ut ett nytt servicematerial, där frågor om den psykosociala miljön i skolan behandlas. Där kommer bl.a. att redovisas erfarenheter i fråga om samverkan mellan t.ex. skolan och social-, fritidsoch kulturförvaltningar och polis samt inte minst olika former för engagemang av elever och föräldrar. I servicematerialet kommer också att belysas hur frågor om våld och förtryck och om förhållandet mellan människor kan lyftas fram i undervisningen. I syfte att fördjupa och bredda debatten om våldet i skolan och insatser mot det kommer SÖ att arrangera en konferens i april månad i Stockholm. Målgruppen är i första hand kommunala beslutsfattare och skolledare, dvs. personer som har ett särskilt ledningsansvar för skolan och som bl.a. har till uppgift att stödja lärare och elever i deras dagliga arbete. Målet är att öka kunskaperna och medvetenheten om faktorer som påverkar arbetssituationen i skolan, att förmedla erfarenheter och föreslå modeller för samverkan mellan olika parter för att skapa ett mer positivt arbetsklimat i skolan. SÖ och länsskolnämnderna har vidare inlett ett arbete med att kartlägga förekomsten av och orsakerna till våld, mobbning, vandalisering och vantrivsel i skolan. Syftet är att få fram en mera allsidig bild av läget än den som på senare tid har förmedlats av massmedierna. Resultatet kommer att föreligga under våren. Kartläggningen kan sedan ligga till grund för regeringens och den statliga skoladministrationens fortsatta agerande i frågan. I detta sammanhang vill jag också nämna den på statsministerns initiativ tillsatta kampanjgruppen mot våld. Gruppen går i dagarna ut med ett upprop kallat Nationell samordning av kampen mot våldet. En stor konferens anordnas i Stockholm i morgon och övermorgon med representanter för kommuner och folkrörelser. Konferensen kommer att följas av en turné med icke-våldsseminarier, varvid ett hundratal skolor över hela landet kommer att besökas. Under våren sprids också en av kampanjgruppen producerad tidning till samtliga elever på grundskolans mellanoch högstadier och gymnasieskolan. Jag vill med dessa exempel självfallet inte ha sagt att problemen med våld och mobbning hädanefter är undanröjda. Jag är dock övertygad om att åtgärderna på ett verksamt sätt kommer att bidra till att vi får ett bättre arbetsklimat i våra skolor. Vad gäller frågan om ansvaret för att ingripa vid mobbning vill jag först och främst understryka att alla som arbetar i och med skolan måste visa en gemensam bestämd attityd mot alla former av våld och mobbning. Våld och mobbning är oacceptabelt. Det skall bekämpas. Varje elev skall kunna känna sig tillhöra skolans gemenskap. På den enskilda skolan har alla som vistas där ett ansvar — och en skyldighet — att ingripa om någon elev utestängs från denna gemenskap och utsätts för mobbning. Det gäller rektor och lärare lika väl som vaktmästare och skolmåltidspersonal. Ett särskilt ansvar faller dock på klassföreståndare, elevvårdspersonal och inte minst skolledningen. Alf Wennerfors har i sin interpellation redovisat en rad exempel på våld i samhället. Praktiskt taget samtliga av dessa händelser har inträffat utanför skolan och tycks genomgående ha anknytning till alkoholbruk. Problem och företeelser av det slaget kan man enligt min mening inte lasta skolan för. Inte heller kan krävas att skolan ensam skall lösa detta. I mitt svar tar jag endast upp förhållanden som direkt berör skolan. Ulla Tillander hänvisar i sin interpellation till en undersökning av sjukskrivningsfrekvensen bland lärarna i Göteborg och hävdar att antalet sjukdagar bland lärare i allmänhet har ökat drastiskt under senare tid. Denna generella slutsats av Göteborgsundersökningen är jag för egen del inte beredd att instämma i. Jag vill samtidigt understryka att min avsikt inte är att bagatellisera den åberopade undersökningen och dess resultat. Tvärtom tar jag, som jag nämnt, rapporter av detta slag på stort allvar. Det är svårt att dra riksgiltiga slutsatser av undersökningar som bygger på förhållanden i en enda kommun i landet. Någon allmän tendens mot ökad otrivsel och därav orsakad sjukfrånvaro bland lärarna kan enligt tillgänglig statistik inte beläggas. Tvärtom finns det all anledning att anta att såväl lärare som elever i allmänhet upplever arbetet i skolan som meningsfullt och stimulerande. Härvidlag är jag övertygad om att regeringens konsekventa politik mot utslagning i skolan och för en skola som ger varje elev möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar har haft en positiv effekt. De uttalanden som i olika sammanhang har gjorts av företrädare för regeringen om lärarens centrala roll i skolarbetet och vikten av att lärarnas ställning uppmärksammas och stärks har verkat i samma riktning. Regeringens politik på skolområdet har i sin helhet till syfte att åstadkomma en bättre skola. Ett viktigt led i denna strävan är givetvis att söka skapa en bra arbetsmiljö i vid mening för alla som arbetar i skolan. För egen del tror jag att det bästa sättet att främja trivsel och arbetsgemenskap i skolan är att ge förtroende och ansvar till elever och personal ute på skolorna. En demokratisk skola, där de enskilda eleverna och lärarna upplever att de själva har faktiska möjligheter att påverka sina egna arbetsförhållanden, bidrar verksamt till att skapa en god arbetsmiljö. Föräldrarnas engagemang och medverkan i skolan är också nödvändigt för att åstadkomma detta. Det är också den grundsyn som genomsyrar de åtgärder som regeringen på sistone har vidtagit för att stimulera en utveckling av skolan. Insatserna för kulturverksamheten i skolan är ett exempel på en sådan åtgärd, lågoch mellanstadiesatsningarna ett annat. Genom dessa åtgärder är det möjligt för dem som är verksamma ute på skolorna att själva i samarbete utforma väsentliga delar av innehållet i skolans verksamhet och därmed också påverka och ta ansvar för arbetsklimatet och trivseln i skolan. Också skollokalernas utformning, utrustning och standard har betydelse för arbetstrivsel och arbetsresultat i skolan. I den allmänna debatten har under senare tid uttryckts oro över brister i dessa avseende. Man har talat om trånga, bullriga och allmänt nedslitna skollokaler. Kommunerna har numera ensamma ansvaret för att skollokalerna utformas och underhålls på ett ändamålsenligt och bra sätt. Jag har ingen anledning att tro annat än att de generellt sett tar sitt ansvar härvidlag. Om det skulle vara så att den fysiska miljön i en skola inte skulle vara tillfredsställande ankommer det dels på ansvariga enligt arbetsmiljölagstiftningen, dels på skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna som tillsynsmyndigheter att påtala bristerna. Ingrid Ronne-Björkqvist tar i sin interpellation upp frågan om elevernas medverkan i arbetet med skolans arbetsmiljö. Jag finner det angeläget att först korrigera en felaktighet i Ingrid Ronne-Björkqvists första fråga. Arbetsmiljölagen tillämpas i princip redan i dag på elever från årskurs 7 i grundskolan. Enligt lagen likställs nämligen elever från årskurs 7 med arbetstagare vid tillämpning av de föreskrifter i arbetsmiljölagen som behandlar arbetsmiljöns beskaffenhet, allmänna skyldigheter när det gäller att åstadkomma en god arbetsmiljö, farligt arbete av minderårig, tillsyn, sanktionssystem och fullföljd av talan. Den allmänna bestämmelsen om skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö gäller således även i fråga om elever. Reglerna om utseende av skyddsombud och skyddskommittéledamöter är emellertid inte tillämpliga på elevområdet. Det avgörande skälet härför är att dessa utses av arbetsmarknadens parter. Eftersom eleverna inte har ställning som part på arbetsmarknaden, har arbetsmiljölagens samverkansregler hittills inte tillämpats på dem. Som ett led i elevernas demokratiska fostran och som en förberedelse för arbetslivet anser jag det utomordentligt viktigt att eleverna i skolan blir vana vid att medverka i skyddsarbete. Arbetet med skyddsfrågor bör enligt min mening ingå som ett naturligt led i skolarbetet. Från denna utgångspunkt anser jag det angeläget att eleverna ges reella möjligheter att samverka med parterna i arbetsmiljöarbetet på skolorna. Lösningen bör dock inte sökas via lagstiftning eller genom författningsmässiga åtgärder. I stället förutsätter jag att saken klaras ut mellan arbetsmarknadens parter. Parterna har fört sonderande samtal i frågan om elevernas aktiva medverkan i det lokala arbetsmiljöarbetet. Syftet är att medge representation från eleverna i berörd lokal skyddskommitté i frågor som gäller deras arbetsmiljö. Det är min förhoppning att parterna under våren skall kunna ena sig i frågan. Eftersom barn under 13 år normalt inte får anlitas till förvärvsarbete ens om det gäller lätt arbete, undantogs elever på grundskolans lågoch mellanstadier från att omfattas av arbetsmiljölagen. Jag är inte beredd att ta initiativ till att likställa eleverna på dessa stadier med arbetstagare vid tillämpning av föreskrifterna i arbetsmiljölagen. Självfallet är dock frågan om en god miljö lika viktig för de yngre eleverna som för elever i högre årskurser. Skolmyndigheterna har ansvar för skolmiljön för samtliga elever. Man bör inte heller glömma bort att elevernas och lärarnas intressen ofta torde sammanfalla i arbetsmiljöfrågorna, t.ex. när det gäller lokalernas utformning och beskaffenhet. Skolan har också genom arbetsenhetskonferensen och klassrådsverksamheten en uppbyggd och användbar organisation, där arbetsmiljöfrågor och skyddsfrågor kan bearbetas och behandlas. Den bör också användas för det ändamålet.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Bengt Göransson har lämnat ett långt och utförligt svar. Den uppräkning av åtgärder som svaret innehåller vittnar om ambition på centralt håll. Det är också ett bevis på Bengt Göranssons lyhördhet för vad som sker. Vad man kanske saknar är lyhördhet för vad som sker ute på skolsalsgolvet. Det finns många oroande symtom och tecken på att allting inte står rätt till inom skolan. Det mest oroande med svaret är att statsrådet försöker vara så lugnande. Jag håller med om att man inte skall svartmåla situationen och att det är mycket som är bra och fungerar utmärkt i skolan. Men när det väl är sagt, måste man ta på allvar vad alla de som har erfarenhet av skolarbetet vittnar om — kuratorer, psykologer, rektorer, lärare och all skolpersonal —, nämligen att arbetet i skolan störs på ett oroväckande sätt och att det blivit allt vanligare och allvarligare inslag i skolans vardagstillvaro. Våld, mobbning och vandalism som avspeglar sig på löpsedlar och får stora rubriker kan man kanske vifta bort med att säga att det är enstaka händelser. Men allt är förmodligen bara toppen på ett isberg. Under ytan finns den vardagsråhet som spritt sig: trakasserier, hot, svordomar och nedsättande uttryck som riktas till både kamrater och lärare. I en sådan arbetsmiljö skall skolan genomföra sina högt syftande planer. Min interpellation är föranledd av en undersökning av sjukfrånvaro bland lärare i Göteborg. Allra mest sjuka var lärare över 50 år. Sådan här statistik kan man inte vifta bort eller nonchalera. Den är gjord i Göteborg av Sveriges lärarförbunds krets där. Den gjordes därför att man ville ha bekräftelse i klarare siffror på ett förhållande som inte var acceptabelt. Här utsätts lärare med lång erfarenhet bakom sig för förhållanden, som de trots sin erfarenhet inte kan bemästra och som de upplever så frustrerande, slitsamma och ibland förnedrande att de tvingas sjukskriva sig i kraftigt ökad utsträckning. Sammantaget är de siffror som presenteras i undersökningen så uppseendeväckande att man måste ta undersökningen på djupt allvar. Det rör alla lärarkategorier. Det rör sig om störningar av en arbetsmiljö som direkt påverkar trivseln och studieresultatet för både lärare och elever. Göteborg representerar troligen ett tvärsnitt av större städer i Sverige. Den vantrivsel som spritt sig bland många lärare är mycket utbredd också i en stad som Malmö. Det skulle vara tillfredsställande och rent av glädjande om skolministern oförbehållsamt kunde erkänna att skolan här står inför stora problem, som måste beskrivas i klartext och som skolan inte kan lösa själv, samt att sådana problem är hela samhällets. Det finns dock hos regering och ansvarig myndighet, i detta fall skolöverstyrelsen, ett ansvar för den arbetsmiljö som man låter människor arbeta i. Kraven på elementär personalvård förutsätter helt enkelt att man gör någonting. Skolan kan inte berövas sina resurser. Till de resurserna hör naturligtvis lärare som har möjlighet att utöva sitt arbete under rimliga förhållanden. Dit hör också att skolan får stöd i sin strävan att bibringa eleverna en känsla för det personliga ansvaret. En sida av detta är att man inte längre tolererar vad som helst utan sätter gränser. Det händer numera att elever som har förgripit sig på kamrater eller vandaliserat inredning blir anmälda, och det är bra. Sådana åtgärder är nödvändiga. Det måste finnas påföljder — det gör det i samhället i övrigt. Skolans ledning skall resolut kunna statuera exempel och omedelbart kalla föräldrar till samtal. Att det inte får stanna vid tomma ord som den det berör nonchalant kan sätta sig över börjar allt fler förstå. Sådana åtgärder skulle säkert mycket snabbt sprida sig som ringar på vattnet. De elever som notoriskt förstör arbetsron i klassen vecka efter vecka och månad efter månad måste kunna skiljas undan. Det måste finnas resurser för sådant.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag kan dock inte hålla med om vad som sägs i det avsnitt som tar upp tillämpningen av arbetsmiljölagen på skolelever.

Eftersom Pär Granstedt inte kan närvara vid detta sammanträde medger jag att Larz Johansson får ta emot svaret.
Eftersom Pär Granstedt inte kan närvara vid detta sammanträde medger jag att Larz Johansson får ta emot svaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på Pär Granstedts interpellation. Bakgrunden till interpellationen var den tragiska utveckling i en skola i västra Sverige som gick så långt att en ung pojke drevs att ta sitt liv. Den händelsen är dess värre inte någon ensartad företeelse. Trakasserier och bråk skolkamrater emellan har väl alltid förekommit och kan förmodligen aldrig helt elimineras. Men den här typen av fysiska och psykiska övergrepp som vi nu får allt fler rapporter om är av den karaktären att alla måste reagera med mycket stor skärpa. Det måste alla vuxna göra — lärare, politiker och föräldrar — för att markera hur bestämda vi är i uppfattningen att vi måste sätta stopp för förekomsten av den här typen av våld i skolan. 1 När detta är sagt måste vi också diskutera vad det kan finnas för konkreta åtgärder att vidta. Det är naturligtvis riktigt, som Pär Granstedt har sagt i sin interpellation, att vi nog måste analysera de bakomliggande orsakerna, och sådana finns det väldigt många. Många orsaker ligger utanför skolans värld, och den här debatten räcker inte till för att bena upp dem. Det gäller alla de misstag som vi har begått i samhällsplaneringen och som gjort att vi byggt ett samhälle som vi kanske inte riktigt vill ha. Det gäller alla de andra företeelser som finns i skolans omvärld och som skolan inte själv kan påverka. Däremot finns det saker som ligger närmare skolan där vi har möjligheter att vidta åtgärder. I en debatt i samma ämne före jul hade jag anledning att med skolministern diskutera den fysiska miljön i skolan. Också där finns det åtgärder att vidta. Vid det tillfället gav jag ett antal exempel på hur man skulle kunna bryta ner de stora högstadieskolorna i mindre enheter, hur man genom en översyn av statsbidragsbestämmelserna skulle kunna underlätta s.k. utlokalisering av högstadieundervisning m.m. Vi har anledning att återkomma till detta när vi diskuterar våra förslag med anledning av budgetpropositionen. Det finns också annat. Elevdemokratin i skolan tror jag är viktig i detta sammanhang. Om vi skall få eleverna att aktivt medverka i den här kampen mot våld och mobbning, måste vi också vara beredda att ge eleverna medinflytande i skolan, ett medinflytande över arbetssituationen och situationen över huvud taget. Men i samma ögonblick som man ger det medinflytandet måste man naturligtvis också kräva ansvar av eleverna. En lång rad förslag har presenterats av utredningen i betänkandet Skola för delaktighet, som för länge sedan har överlämnats till skolministern och som också har remissbehandlats. När kommer det förslag från utbildningsdepartementet och regeringen med anledning av det betänkandet? Videovåldet är en annan fråga. Jag tror att de allra flesta är överens om att påverkan från det våld som många barn och ungdomar ständigt matas med har sin betydelse i dessa sammanhang. Problemet har diskuterats och ältats fram och tillbaka under flera år, och jag vill fråga skolministern: När kommer det konkreta förslag, så att vi kan ta itu med och stoppa de värsta avarterna i den här branschen? Sist men inte minst handlar det naturligtvis om skolans resurser. Allt detta som Bengt Göransson har redovisat i sitt svar, alla dessa i och för sig mycket vällovliga avsikter och alla de åtgärder som behöver vidtas, kostar pengar. Då är det naturligtvis med en viss förskräckelse man i detta sammanhang läser årets budgetproposition. Även om man har förståelse för att det behövs en viss sparsamhet, är det illavarslande när den sparsamheten går ut över skolans resurser på ett sådant sätt att det verkligen är befogat att tala om en social nedrustning. De resurser som skolan har haft till sitt förfogande för att kunna hjälpa och stötta de elever som är mest utsatta och som har det svårast i skolvardagen, försvinner helt och hållet. Det sker med en, som jag tycker, litet lättsam kommentar, att kommunerna väl borde kunna ta över dessa uppgifter och sätta in sina egna resurser. Men skolministern vet lika väl som jag att också kommunernas budgetläge är hårt pressat. Den vanliga reaktionen i en kommun, när ett sådant här fenomen uppträder, är att man från kommunled ningens sida säger: O.K., det här får väl skolan klara, men inom sina egna — Prot. 1986/87:57 ramar. Det innebär att det går ut över andra verksamheter i skolan. Det — 21 januari 1987 innebär också att likvärdigheten i skolväsendet, som vi är så noga med att slå 5 Om våldet i skolan och vakt om, kommer i fara.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka för svaret, herr skolminister. Jag har tagit del av debatten den 15 december förra året, och jag kan instämma i vad Jan-Erik Wikström sade efter svaret från skolministern. Han hade inga invändningar. Särskilt bra tycker jag det var att skolministern så klart och entydigt betonade föräldraansvaret. Jan-Erik Wikström utvecklade också detta i sitt inlägg; det var utmärkt. Min partivän Ann-Cathrine Haglund talade också övertygande, Ingrid Ronne-Björkqvist och Larz Johansson likaså. Och inläggen i dag hittills stärker mig i uppfattningen att vi har utbildningspolitiker som inte bara talar väl och vackert — med tanke på talmannens syn på applåder. De talar kunnigt och klokt. Ett skäl till att jag har tagit upp denna fråga är att jag sysslar med arbetsmarknadspolitik och kan hävda de synpunkter som företrädare i arbetslivet har på ungdomarnas kunskap, färdigheter och yrkesutbildning — och inte minst förmågan att komma i rätt tid till arbetet och att samarbeta. Men ett skäl till min interpellation är också att jag som förälder och allmänpolitiker i flera år mer och mer oroat mig över utvecklingen i skolan. Allt oftare ställs frågor om förhållandena i skolan. Är det rimligt att lektionerna först 10, 15 minuter efter sin början kan komma i någorlunda ordnade former? Det är sällan en lektion kan börja utan att någon kommer för sent. Varje sen ankomst åstadkommer rabalder och oro. Man flyttar bänkar, man letar efter böcker. Man skall anmäla att man har glömt sin bok, och varje sådan anmälan — liksom anmälan om att man inte har kunnat göra läxan — åstadkommer bråk, allmänt prat och oro. Är det rimligt att föräldrarna inte kontaktas, trots att skolan en längre tid har haft misstanke om skolk? Ja, jag skall inte fortsätta med den här beskrivningen — tiden medger inte det. Jag skall inte heller berätta vad jag själv har varit med om som förälder. Men jag vill bara säga skolministern att för mig, som varit lärare och skolledare för länge sedan och som varit utbildare i ett enskilt varuhusföretag i många år, har upplevelserna som förälder i dagens skola varit — och är fortfarande — skakande. Det verkar som om det är ett för stort avstånd mellan utbildningsdebatten här i riksdagen och den råa verklighet som råder ute i klassrummen — med lärare som inte orkar så mycket mer, som är vad man numera kallar utbrända. En företrädare till Bengt Göransson i ämbetet, Britt Mogård, sade en gång: Väj inte för verkligheten, kalla saker vid deras rätta namn! Bus är bus och inte irrelevant elevaktivitet — som en teoretiker och skolbyråkrat utryckte det. Jag har ett något annorlunda exempel på detta i skolministerns svar. Först vill jag säga att jag är tacksam för svaret och tycker att det är positivt. Skolministern pekar på flera åtgärder — vad SÖ skall göra, att det skall hållas konferenser, att man skall sätta i gång en samverkansgrupp, att det skall bli ett upprop, osv. Visserligen får jag nej på min fråga om normgrupp, men jag 13 skallinte göra någon stor affär av det beskedet i dag; jag kanske får tillfälle att återkomma. Jag gläds i stället åt det positiva i svaret och det sätt på vilket skolministern ger uttryck för sina synpunkter när det gäller ansvaret då mobbning upptäcks. Men sedan kommer det en plump i protokollet. Skolministern säger: ”Alf Wennerfors har i sin interpellation redovisat en rad exempel på våld i samhället. Praktiskt taget samtliga av dessa händelser har inträffat utanför skolan och tycks genomgående ha anknytning till alkoholbruk. Problem och företeelser av det slaget kan man enligt min mening inte lasta skolan för.” Menar verkligen skolministern detta? Det är faktiskt uppseendeväckande. Jag trodde att skolministern hade en helhetssyn på frågan om skolans ansvar. Ungdomsvåld utanför skolhuset är inte mitt bord, säger skolministern. Har skolministern tillfälligt glömt vad som står i skollagens 1 §, att skolan skall bl.a. i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar? Är det någonting som man inte skall bry sig om? Hur skall detta upplevas bland lärare i klassrummen? Menar vidare skolministern att alkoholbruk i samband med de refererade våldshandlingarna är en förmildrande omständighet? Man kan få den uppfattningen. Är det avslutningsvis så, att bakom det här vackra talet i skoldebatten, bakom alla eleganta formuleringar, råder egentligen en stor okunnighet om den skrämmande verklighet som råder i en stor del av landets klassrum och skolor? Skolministern säger i svaret att ”såväl lärare som elever i allmänhet upplever arbetet i skolan som meningsfullt och stimulerande”. Vad innebär uttrycket ”i allmänhet”? Avser det 50 96, 60 96 eller 70 26? Det finns med andra ord en minoritet på 10, 20 eller 30 96 som går med tunga steg till skolan, och med ökande olust. Vad gör vi för dem? Det finns faktiskt goda skäl att göra rätt mycket. Bengt Göransson har alltså talat vackert sedan 1982. Men vad är det som har skett konkret? Det är det som jag vill veta. Nu är det verkligen dags att ta ansvar för hur skolan fungerar och, som sagt, vidta åtgärder.

Herr talman! Lärarnas arbetssituation är på många håll svår. Det är ofta omvittnat, och så även i dagens debatt. Också elevernas situation är svår. Många tar illa vid sig av oron i skolan, många mobbas. Alltför många misshandlas. Situationen är allvarlig och kan ses som ett misslyckande för skola och samhälle. Skolministern tar kraftigt avstånd från våld och mobbning, och det är bra, det gör vi alla. Några åtgärder för att göra skolan bättre föreslår han dock inte i sitt svar, och det gör mig besviken. Vad är det då som kan och bör göras? För det första: Vi måste slå fast att föräldrar har huvudansvaret för sina barns fostran och omsorg. Detta säger också skolministern. Vi måste stötta föräldrar som fostrare. Barn behöver föräldrar som är trygga i sin fostrargärning, som har tid och ork att bry sig om, att leda och säga ifrån. Föräldrar måste kunna välja livsform, de måste kunna välja den barnomsorg och skola — Prot. 1986/87:57 som de anser bäst för barnen. Dagens politik ger inte föräldrar möjlighet att = 21 januari 1987 välja och stöder därmed inte föräldrar och familjer på ett riktigt sätt. För det andra: Skolan måste anpassas bättre till varje elev. Med det menar OM Vardar CKölan ch ; er 3 E lärarnas arbetssituavi moderater en sänkt skolpliktsålder, ett mer flexibelt lågstadium, fler Hök valmöjligheter på högstadiet, frihet att välja skola, möjligheter att komplettera. Då kan varje elev utvecklas efter sina förutsättningar. Därmed blir skolan mer meningsfull för eleverna. De får större tillfredsställelse och känner inte samma behov av att busa. För det tredje: vi måste stärka lärarrollen och ha en bra lärarutbildning. En bra lärare skall ha personliga förutsättningar och förmåga att leda unga människor, naturlig auktoritet och självsäkerhet. En del av detta är medfött. Lärarutbildningen skall emellertid hjälpa till att utveckla lärarens auktoritet och förmåga genom att ge goda ämneskunskaper, genom att ge förmåga att organisera och strukturera undervisningen så att inlärningen går så bra som möjligt och förmåga att behärska olika undervisningsmetoder. Vi moderater anser som bekant inte att den nya grundskolelärarutbildningen motsvarar de här kraven. För det fjärde: Skolledningen måste stötta lärare som har en besvärlig arbetssituation. En lärare får inte lämnas ensam utan måste få den hjälp som krävs. All personal måste samarbeta och visa en bestämd grundinställning mot mobbning, våld och bus. Detta säger också skolministern i sitt svar. Lärare och skolledning måste vidare kräva föräldrarnas aktiva medverkan för att stävja våld och oro. För det femte: Skolan skall stödja föräldrarnas fostrande roll och lära eleverna goda arbetsvanor, lära dem att hålla tider, att hålla ordning, att visa respekt för kamrater och vuxna, att vara aktsamma om inventarier och böcker osv. Skolans del i barnens fostran måste åter lyftas fram. Under alltför många år undergrävdes vuxnas tilltro till sig själva som fostrare. Vuxna hämmade barn genom att ge regler och normer, sade man. Vuxnas auktoritet gentemot barn ifrågasattes. Vuxna blev därmed osäkra på sig själva. Det är inte bra. Vuxna måste tro på sig själva som fostrare och veta att de är viktiga för att stödja, leda och sätta gränser. Om inte vuxna reagerar och sätter gränser när barn prövar sig fram, kan barn lätt tro att de vuxna är likgiltiga och inte bryr sig om. Få saker är så farliga för barn och ungdom som när de får för sig att ingen bryr sig om dem, att ingen är engagerad, att ingen tycker om dem. Barn behöver känna engagemang, omtanke och kärlek från föräldrar och lärare som leder och sätter gränser, som uppmuntrar och säger ifrån. Detta är inte lätt. Men det är nödvändigt om vi skall få en bättre miljö i våra skolor och en bättre uppväxttid för våra barn. Det är också nödvändigt om skolan skall kunna fylla sin centrala uppgift att ge kunskaper och färdigheter. Är skolministern beredd att lyfta fram skolans fostrande roll? Lärarna behöver tydliga signaler från statsmakterna på det sätt som skedde när Britt Mogård satte till normgruppen. Jag beklagar att skolministern inte vill följa Britt Mogårds exempel, för det var bra. Det nådde fram till läraren i klassrummet. Hur vill skolministern hjälpa lärarna? Instämmer skolministern i Erland Ringborgs yttrande att vi måste vara 15 beredda att ompröva i första hand högstadiets organisation och arbetsformer för att skapa en bättre arbetsmiljö och visa större hänsyn till individuella variationer?

Herr talman! För ungefär ett år sedan diskuterade Bengt Göransson och jag mobbningsfrågan. Jag menade då att möjligheten till uppföljning av hur riksdagsbeslut verkar kunde vara ett sätt att förebygga mobbning. Jag tror naturligtvis inte att mobbning är ett resultat av riksdagsbeslut, men jag är av den uppfattningen att alla medel skall prövas för att få slut på eländet. Jag betvivlar att skolan i sig kan lösa ett problem av den komplexitet som mobbning är. Självklart kan och bör skolan spela en aktiv roll inom sitt kompetensområde, men man tar sig för pannan när man i skuggan av de fall av grovt våld som har begåtts i skolan läser regeringens förslag till nedskärning av resurser till skolan. Anser skolministern att de pengar som nu tas bort bara har gått till några rastvakter, som han uttryckte det i ett nyhetsinslag i TV? Trakasserier och våld i skolan visar en brist hos skolan — man har delvis misslyckats med att ge eleverna förmåga att samverka och att se konsekvenser. Den som mobbar måste sakna dessa förmågor. Mobbare klarar inte att tänka i samverkansoch konsekvensperspektiv. De förmår helt enkelt inte att inse vad som händer när de mobbar. De saknar ofta helt förmågan att känna offrets situation. Brister i förmågan att kunna samverka och se konsekvenser är inget metafysiskt fenomen utan är snarare en logisk följd av bl.a. skolans arbete. Låt mig ge ett exempel. Först får man i skolan höra att man skall samarbeta. Sedan övergår helt plötsligt samarbete till fusk, då prov skall göras och betyg sättas. Det är tråkigt att skolministern inte använder sin möjlighet att skapa en förändring på detta område. Det kan tyckas vara ett litet problem, men det är ett stort hinder för att uppfylla läroplanens intentioner. Ett fall av mobbning som leder till självmord är ett fall för mycket. Nu måste skygglapparna bort. Alla hinder för att uppfylla läroplanens mål om samverkan, demokrati och kritiskt tänkande skall rivas. Alla skall kunna forma sin framtid, alla skall ha rätt till bostad och arbete, ha rätt att drömma och även en rimlig chans att kunna uppfylla sina framtidsdrömmar om en egen lya, ett eget arbete. Alla skall kunna känna stolthet över att kunna göra rätt för sig. Ingen skall behöva mötas av orättvisa betyg. Ingen skall behöva mötas med batonger när de strider för en bostad, ingen skall behöva känna förnedringen av arbetslöshet. Det värsta man kan göra med en ung människa är att lämna henne i ovisshet. Tyvärr är det vad som sker i dag. Det finns en majoritet för förändring i denna kammare, Bengt Göransson. Använd den! Sedan tror jag också att skolan måste ta till vara den sociala, politiska och kulturella erfarenhet av verkligheten som eleverna naturligtvis har med sig in i skolan. Jag läste under julen litet lyrik av bl.a. Claes Andersson. Han skriver ungefär så här i en liten dikt: ”Villkor är kunskap. Kunskap kan förändra villkoren.” Dessa små ord skulle skolan kunna ha stor användning för. Om vi arbetar för att uppfylla de övergripande mål som finns i Läroplan för Prot. 1986/87:57 grundskolan och inte fattar beslut som sanktionerar en social nedrustning av — 21 januari 1987 vår skola, tror jag att dessa små ord skulle kunna få praktisk verkan för alla

Herr talman! Jag hade egentligen inte för avsikt att gå in i debatten, hur intressant och viktig den än är. Jag är därför inte så förberedd som jag kanske borde vara. Eftersom debatten delvis har kommit att handla om situationen vid en skola som jag något känner till — jag har två ungdomar som har gått där nyligen och en tredje som snart skall börja — vill jag helt kort redovisa några synpunkter. Naturligtvis är det djupt tragiskt när en ung människa är så förtvivlad att han eller hon inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv. Naturligtvis måste alla som på ett eller annat sätt kan påverka dessa saker göra allt för att sådant här inte skall ske igen. Det som redan hänt går ju inte att göra ogjort. Naturligtvis är det oerhört angeläget att på alla sätt ta itu med mobbning. Men samtidigt är jag rädd för att man snarare försvårar än underlättar det arbete med utbildning, information och kontaktförbättring som måste till, om man framför allt söker efter syndabockar. Jag tror man då lätt drar uppmärksamheten ifrån de grundläggande problem som nästan ingen av oss helt kan avsvära sig ansvaret för. På Falkenbergs gymnasium arbetar man sedan flera år tillbaka ambitiöst med den långsiktiga utvecklingen av skolan, där målsättningen — en gymnasieskola för alla — betyder att varje elev efter sina förutsättningar skall få den utbildning som han eller hon önskar. Man har kurser om klassföreståndarrollen och om lärarrollen, och man försöker utveckla elevdemokratin. Jag vågar alltså påstå att man på den här skolan är minst lika uppmärksam på svårigheter som på annat håll, och man arbetar också intensivt med att komma till rätta med dem. Jag tycker att våra ansträngningar skall gå ut på att stödja detta arbete, på Falkenbergs gymnasium lika väl som på alla andra skolor. Det är viktigare än att anklaga. Och framför allt har vi ett gemensamt ansvar för att bygga ett samhälle där våra ungdomar känner att de har en funktion att fylla. En utbildning som känns meningsfull eller ett arbete som man trivs med — det är den målsättning jag tycker vi måste ha.

Herr talman! Den debatt som vi nu för om mobbning, våld och arbetsmiljöfrågor i skolan visar, tycker jag, tydligt hur svåra och komplexa frågorna är. Jag ser med tillfredsställelse den mycket nyanserade debatt som förs. Särskilt vill jag nämna det som Ulla Tillander och Ingrid Ronne Björkqvist tar upp. Ingrid Ronne-Björkqvist som läkare talar mycket insiktsfullt om både behovet av åtgärder när något har hänt och behovet av att avstå från någon form av repressalier, som kan tolkas såsom hämnd eller såsom en upptrappning av våldet. Jag tror det är viktigt att understryka även detta. Ingrid 17 Ronne-Björkqvist nämnde att man inte kan utpeka hela grupper som skyldiga till mord, osv. Det är viktigt att hantera dessa frågor varsamt. Ulla Tillander pekar på att det som händer naturligtvis på många skolor upplevs som starkt oroande. Mitt svar skall nog ändå inte ses som ett svar i syfte att lugna där lugn inte finns. Det vill ge en realistisk verklighetsbeskrivning för att vi skall kunna gå in och lösa problemen där de verkligen finns. Naturligtvis kan jag liksom Ulla Tillander säga att detta är problem som är hela samhällets, men när man har ett akut problem på en viss skola på en given ort, är det inte realistiskt att säga: Detta är hela samhällets problem. Där måste man fråga sig: Vad gör vi just i det här fallet, när en enskild ung människa är utsatt, plågad och riskerar att bli förstörd? När Ulla Tillander efterlyser verkligt konkreta åtgärder för att förbättra lärarnas arbetsmiljö, får jag säga att den konkretionen sannerligen inte är så lätt att åstadkomma på varje punkt. Jag noterar att när Larz Johansson och Björn Samuelson skall konkretisera sig handlar det företrädesvis om att anse att anslagen, pengarna, är konkretion. Larz Johansson går vidare och säger att vi skulle kunna göra mindre klasser och ha en annan fördelning och mindre skolor. Men titta på den redovisning som har gjorts av psykologiprofessorn Dan Olweus i den bok han publicerade i höstas, där han konstaterar att det inte finns några sådana samband klarlagda som att mobbning är någonting som finns i storstäder men inte på landsbygden. Mobbning dyker plötsligt upp i små skolor med 100 elever, medan skolor med 800 elever kan vara fria från det. Mobbning uppträder i klasser som har 15 och 19 elever men kan vara borta i klasser som har 30 elever. De klara sambanden finns alltså inte, och det betyder att de generella åtgärder som man kan vidta med hjälp av allmänna resursförstärkningar inte löser mobbningsproblemen. Den insikten tycker jag man bör ha. Detta är också skälet till att vi, i en situation där vi måste hushålla med våra resurser, har valt att föreslå sådana besparingar där kommunerna har möjlighet att gå in men ändå i grunden säkra den klassorganisation och den undervisning vi har och säkra förekomsten av de skolor vi har. I övrigt skall jag avstå från budgetdebatt till dess att vi får tillfälle att föra den senare i vår. Ingrid Ronne-Björkqvist tar upp frågan om arbetsmiljölagen. Låt mig säga att det naturligtvis är riktigt att den är en ramlag och att det saknas tillämpningsföreskrifter. Men en arbetsmiljölag i sig — även med tillämpningsföreskrifter — undanröjer inte mobbning, om vi inte vet exakt vilka åtgärder och sanktioner som skall skrivas in i en sådan lag. Alf Wennerfors, som jag ett ögonblick vill uppehålla mig vid, beskriver mig som en stor alkoholliberal. Det är överraskande för en som har varit godtemplare i sin ungdom. Tidigare har jag haft det intrycket att snarare Alf Wennerfors är den som har intresserat sig för att även unga människor skall ha tillgång till alkoholdrycker. Det har inte jag gjort. Jag har exempelvis aldrig uttalat mig för mellanölet. Vad jag har påpekat är att de händelser som redovisas i interpellationen sannerligen inte är någonting som skolan kan gå in och lösa. Jag tycker faktiskt att de som förser ungdomar på ett universitet med öl för öldrickningstävlingar har ett större ansvar än de lärare som har undervisat dessa ungdomar fram till slutet av gymnasieskolan. Jag tycker att den skola de är på kan ta ett ansvar i det stycket — men vi talade nu inte om universitetens Prot. 1986/87:57 ansvar. 21 januari 1987 Mobbning är heller inte någonting som har kommit på senare tid, Alf Oikväldatiskölanoch Wennerfors. Jag rekommenderar läsning av en av de klassiska mobbnings = 5 ale z ä Re lärarnas arbetssituaskildringarna, Louis De Geers ungdomsböcker om den exklusiva internat H ion skolan Singleton i England, som mycket klart beskriver detta. Jag delar Ann-Cathrine Haglunds uppfattning att man måste betona föräldraansvaret, men jag kan inte se att en sänkt skolpliktsålder eller en förändring av grundskollärarnas utbildning skulle vara antingen en lösning eller en orsak till mera våld. Faktum är att vi nu diskuterar en situation, där det finns lärare som inte är utbildade enligt den nya lärarutbildningen, så den kan knappast vara en förklaring till vad som har hänt. I övrigt ber jag att få återkomma i en senare replik med ytterligare några synpunkter.

Herr talman! Skolans problem och samhällets problem — de problem som vi diskuterar kan naturligtvis inte alltid lösas på skolan. Även andra delar av samhället måste känna sitt ansvar, t.ex. regering och riksdag. Har skolan problem får detta också konsekvenser för samhället. På varje skola finns det resurser för att hjälpa de elever som har problem. Detta sker med insatser som i många fall är någorlunda framgångsrika. Men tyvärr hjälper inte alltid ansträngningarna. Till slut är skolans resurser uttömda och skolan står maktlös. Jag tänker på Bengt Göranssons understrykande av att man måste ha en realistisk verklighetsbakgrund. Man måste vara medveten om att det kan vara fråga om elever som trots intensiva insatser från den enskilda skolans sida ändå inte kan anpassas till de elementära krav som den sociala gemenskapen ställer och som är nödvändiga för allas trivsel. Detta gäller egentligen alla arbetsplatser, och skolan är en arbetsplats. Eleverna måste få hjälp på annat sätt och inte under tystnad lämnas åt sitt öde. De elever som det här rör sig om är skoltrötta, ängsliga, deprimerade och orkar inte längre hänga med i undervisningen. De stör arbetsron i klassen, är oroliga, har stora koncentrationssvårigheter, och är extremt passiva eller aggressiva. Ofta råkar de i konflikt med kamrater, skolkar mycket eller vägrar helt att komma till skolan. De driver omkring på måfå på skolgårdar och i korridorer och kommer och går helt oberoende av tider och schema. Tendenser till gängbildning bland dem som hamnar utanför det reguljära skolarbetet skapar sedan, som ringar på vattnet, otrivsel och otrygghet. Hela skolans miljö präglas negativt. Då inställer sig en stämning som för tankarna till mobbning och maffia. Det är den situationen i många skolor som ligger bakom krav på åtgärder för att man skall kunna förbättra arbetssituation. Bl.a. Göteborg har efterlyst åtgärder, men det är inte bara där som man har de här problemen. Därom vittnar bl.a. den debatt som vi för här i dag.

Herr talman! Jag håller med statsrådet om att tillämpningsföreskrifter inte undanröjer mobbning, men föreskrifterna kan, om de är riktigt utformade, göra oss medvetna om vad som är på gång och om hur pass omfattande skadorna är. Vi kan få hjälp att undanröja orsakerna till skadorna. Vid det här laget vet vi mycket väl att en mycket stor del av kroppsskadorna uppstår i skolan, en tredjedel av ”olycksfallen”. Många skador orsakas av elevernas våld mot varandra. Jag vill alltså framhålla att arbetsmiljölagen skulle kunna bli ett alldeles utmärkt instrument, om man kan inspirera arbetarskyddsstyrelsen till att äntligen, efter åtta år, formulera tillämpningsföreskrifter. Det vore bra om statsrådet kunde ta fram den sex år gamla rapporten från skolöverstyrelsen och se litet närmare på den. Där föreslås att regeringen vidtar de författningsmässiga åtgärder som erfordras för att det skall bli möjligt att tillämpa arbetsmiljölagen. Detta skulle innebära att man t.ex. registrerar inte bara svåra skador utan också tillbud, alldeles som i arbetslivet. Man ställs inför frågan varför någonting har inträffat och vilken åtgärd som är lämplig för att det inte skall bli en upprepning. Man får också en uppfattning om hur stort problemet är. En annan sak som man kanske borde överväga är en frånvaroregistrering. Man kunde notera hos skolhälsovården hur ofta elever är borta. Vidare kunde man kalla till en särskild hälsokontroll och ge tillfälle till samtal med en skolsköterska, om en elev gång på gång är korttidsfrånvarande. På detta sätt arbetar man ju inom företagshälsovården. Jag vet inte vilka förslag som är bra, men man borde i alla fall se på saken. Det är mycket viktigt att vi får tillämpningsföreskrifter. Nog måste väl statsrådet hålla med om att den här biten när det gäller tillämpning av arbetsmiljölagen skulle kunna vara bra också för eleverna i årskurserna 1-6. På lågoch mellanstadierna behöver man kanske inte ha en lag för att allt skall fungera på det sätt som avses.

Herr talman! Skolministern säger att Björn Samuelson och Larz Johansson inte har några konkreta förslag. Apropå vad jag sade om skolstorlekar åberopade han sedan någon professor — jag uppfattade inte namnet —, som hävdar att det inte finns något samband mellan skolstorlek å ena sidan och oro och mobbningsbekymmer å andra sidan. Det skulle inte heller ha något att göra med klasstorlek. Jag bestrider, Bengt Göransson, bestämt dessa påståenden. Jag faller inte till föga bara därför att någon professor i någon avhandling har gjort sådana här uttalanden. För min del har jag för mycket erfarenhet och för många referenser i skolvärlden för att göra detta. Jag föreslog andra konkreta saker, men fick inget svar. När kommer förslag som skulle kunna stärka elevdemokratin i skolan och ge eleverna större inflytande och därmed också ansvar i skolan? När kommer förslag med åtgärder mot videovåldet, som en mycket stor majoritet av människorna i samhället anser ha stor betydelse i detta sammanhang? Bengt Göransson sade att han inte tänker ta upp någon budgetdebatt. Nej, det skall vi inte göra, men eftersom besparingarna i år uteslutande handlar om social nedrustning i skolan har de faktiskt ett visst samband med den = Prot. 1986/87:57 diskussionen. Vi säkrar den undervisning som skolan har, sade Bengt 21 januari 1987 Göransson. Resurserna för särskilda åtgärder i skolan, som ju till stor del a Om våldet i skolan och försvinner, består av två delar. Det finns en särskild del som går till jä böra ; ; . ärar - handikappade elever, och den kommer att finnas kvar. Sedan finns det en ä NES ArSENSSIRUR lion allmän del, och det är den största delen. Den försvinner nu helt och hållet. Den allmänna delen skall till minst hälften användas för undervisningsändamål. Detta känner skolministern till. Och därför går det inte att stå här och säga att ”vi säkrar undervisningen i skolan”. 71 milj.kr. försvinner ur förstärkningsresursens icke undervisningsbundna del, och det är, som Björn Samuelson sade, inga rastvakter som försvinner. Det handlar om obligatorisk schemalagd verksamhet. Man beräknar att ungefär 60 speciallärare försvinner i Stockholms kommun. Om Bengt Göransson hävdar att sådana saker inte har med den här debatten att göra är Bengt Göransson illa ute. Jag kan rekommendera till läsning ett brev som jag tror att också skolministern har fått. Det kom från skoldirektören i Stockholm, tidigare departementsråd på utbildningsdepartementet och överdirektör i skolöverstyrelsen. Jag påstår att han vet vad det här handlar om. De konsekvenser som han säger att årets besparingar kommer att få, inte minst i Storstockholmsområdet, är förödande för skolan, och de motverkar sannerligen inte de tendenser till oro, våld och mobbning som vi nu diskuterar.

Herr talman! Hur kunde det ske som skedde i Falkenberg — två fall av allvarlig mobbning? Vem har ansvaret? Varför har det gjorts så litet rent konkret, till vardags? Jag har sett efter hur Hallandstidningarna har bevakat det som hänt. En enorm mängd läsare har lämnat synpunkter, och jag ber att här få citera vad en person skrivit i Hallands Nyheter. Det står bl.a. följande: ”I samband med fall av mobbning här i Varberg och i Falkenberg krävde jag för sex år sedan i upprop tillsammans med ett stort antal föräldrar, att länsskolnämnden skulle utfärda riktlinjer för ingripande vid fall av mobbning. Vår begäran bifölls inte.” Det var en syo-funktionär som skrev detta. Samma dag kunde man läsa i Dagens Nyheter om skoldirektörens rapport till skolministern och skolöverstyrelsens chef. Det framgår där att först nu skall en Hem och skola-förening bildas, att regelbundna klasskonferenser skall införas, att frånvarokontrollen skall aktiveras, att det snabbt skall vidtas åtgärder mot skolk, att det skall bli bättre tillsyn under icke-lektionstid samt att det skall anordnas kurser för lärare och föräldrar om mobbning. Det är en lång lista med åtgärder som har försummats under många år. Låt mig säga att Falkenberg är ett exempel där underlåtenhetssynder, nästan tjänstefel, har begåtts. Det finns andra exempel i andra skolor. Jag kan inte, som en vanlig riksdagsman i opposition, göra någonting åt detta som sker i en del skolor ute i landet, men en skolminister kan aktivt vidta åtgärder, liksom skolöverstyrelsen, länsskolnämnden, skoldirektör och rektor kan. Varför har de då inte gjort tillräckligt under dessa år, ända sedan 1982? Händelserna under 1986 tyder på att det har skett alldeles på tok för litet. 21 Det var verkligen inte min avsikt att beskriva statsrådet som en alkoholliberal politiker. När jag läste svaret föreföll det mig som om statsrådet såg alkoholbruket som en förmildrande omständighet, men det är möjligt att jag misstolkade det. Varför kommenterade inte statsrådet sin syn på 15§ i skollagen?

Herr talman! Jag har inte sagt att enbart sänkt skolpliktsålder skulle göra skolans arbetsmiljö bättre. Däremot har jag givit exempel på flera åtgärder som tillsammans skulle göra att skolan bättre kan anpassas till varje elev och bli meningsfull för var och en. Det gäller att stärka föräldrarna genom att ge valfrihet, förändra skolans organisation samt stärka lärarna, inte minst genom att låta lärarutbildningen ge dem goda kunskaper. Erland Ringborg har i en intervju i Skolledaren sagt följande när det gäller utslagning, våldstendenser och arbetsmiljö i skolan: ”Det kanske inte går att ha en undervisning anpassad efter ett genomsnitt. För vissa elever ska det kanske få ta längre tid än nio år att klara grundskolan. Större hänsyn till individuella variationer, ökad organisatorisk smidighet och möjligheter att prioritera vissa beskunskaper och basfärdigheter på bekostnad av annat, i sig aldrig så angeläget, måste skapas.” Jag tolkar detta uttalande av Erland Ringborg som ett stöd för det jag har sagt om de organisatoriska förändringar som måste ske. Vad som är mycket viktigt just nu är att lyfta fram skolans fostrande roll, att ge riktlinjer som når fram till lärarna i klassrummen. Jag var själv lärare när normgruppen tillsattes av Britt Mogård, och jag vet vilken betydelse den hade. Den gav en signal direkt till oss i klassrummen, ett budskap som nådde fram till oss men även till föräldrar och elever, och den stärkte oss i vår roll som lärare. Jag vill därför upprepa mina frågor: Hur vill skolministern lyfta fram den fostrande rollen i skolan? Instämmer skolministern i Erland Ringborgs yttrande?

Herr talman! Pengarna blir konkretion för Larz Johansson och Björn Samuelson, säger Bengt Göransson. I sitt svar talar Bengt Göransson om brister i arbetsmiljön, nedsliten utrustning och dåliga skollokaler. I vetskap om att socialdemokraterna tillsammans med folkpartiet beskär kommunernas ekonomi är det inte så konstigt att även en minister söker en mö i folkpartiet, och då förstår man att resurser inte kan bli konkretion, inte ens för en skolminister. Elevdemokrati kostar ingenting. Att ta bort de orättvisa betygen kostar ingenting. Att ta till vara och utgå från elevernas villkor kostar ingenting. Att säga nej till batonger kostar ingenting. Att främja lärarlag kostar ingenting. Att säga nej till våld i skolan kostar ingenting. Men att skära ned resurser, som kan användas för att nå övergripande mål och för att motverka en social utslagning i skolan blir till slut mycket dyrt, Bengt Göransson.

Prot. 1986/87:57 Herr talman! Jag måste komplettera den information jag lämnade när det — 21 januari 1987 äller d ktuella skolan, därför att beskrivni blir alltfö gäller den aktuella skolan, därför att beskrivningen annars blir alltför Öm vAldstiskolan och orättvis. Det är självfallet riktigt att påstå att det inte har gjorts tillräckligt, EE é SALA os Ez § lärarnas arbetssituavare sig på denna skola eller på de andra platser där sådana här tragiska ; ion händelser inträffar. Det är emellertid fel att påstå att ingenting har gjorts hittills, utan att dessa händelser har utlöst en verksamhet. Den aktuella klassen har varit föremål för åtgärder sedan det blev känt vad som hade skett, och det har vidtagits åtgärder även i de andra fallen. Fortbildningen har inte kommit till stånd med anledning av dessa händelser, utan det har sedan länge bedrivits en mycket ambitiös fortbildning med kursprogram för lärarrollen, klassföreståndarrollen osv. Nya system för frånvarokontroll har också prövats sedan länge. När man talar om två allvarliga fall just vid denna skola bör man känna till att det var ett och ett halvt år sedan pojken i det ena fallet gick på skolan. Han var därefter borta i ungefär ett år och gick på en skola i en annan stad en termin. Detta inte sagt för att på något sätt förringa problemen eller försköna situationen på just den skolan, men vi gagnar inte saken om vi tar som utgångspunkt att leta efter syndabockar. Jag tror tvärtom att vi då drar uppmärksamheten från de verkliga problemen, och det vore synd.

Herr talman! Jag vill upprepa för Björn Samuelson att mitt påpekande om resurserna inte är ett försök att förneka det förslag som läggs fram i årets budgetproposition. Det måste göras en avvägning för att det, bl.a. med en gemensam finansiering, en regionalpolitisk satsning, skall bli möjligt för orter att existera; för företag att finnas kvar på och för medborgare att bo kvar på sina hemorter, där det skall finnas skolor. En budget på 43 miljarder måste också i några stycken medverka till det. Vi har då valt att koncentrera de statliga insatserna på det som är statens ansvar, nämligen undervisningen i skolan. Detta är fakta. Vi får i övrigt återkomma till den diskussionen. Jag noterar att det alltid är de generella åtgärderna som redovisas. Larz Johansson hänvisar till den typen av åtgärder, t.ex. mindre klasser och mindre skolor. Han säger att han inte tror på Dan Olweus, men man behöver inte tro på varje professor, inte ens på alla professorer tillsammans. Det kanske är angeläget att Larz Johansson stiger upp i talarstolen och säger att han intygar att han aldrig har hört talas om någon liten skola där man haft mobbningsproblem. Det gör inte Larz Johansson, därför att han naturligtvis vet att det finns sådana skolor. Om det vore så enkelt att mobbning bara förekom i stora grupper! Men mobbning förekommer ju i familjer, och det förekommer i syskongrupper om exempelvis tre stycken att ett syskon mobbas. Det jag pekar på är att detta faktiskt är ett mycket allvarligt, ett mycket komplicerat problem, som inte kan lösas med generella metoder. Är det så att enbarnsfamiljens barn alltid är lyckligare än trebarnsfamiljens? Det går inte att i kvantitativa termer beskriva mobbningseffekten. Utan att fortsätta den alkoholpolitiska diskussionen vill jag också säga några ord till Alf Wennerfors, som gjorde ett mycket häftigt angrepp på 23 tidningsartiklar rörande skolledning och skolstyrelse i Falkenberg. Det är möjligt att han har rätt. Men jag har icke fått sådana uppgifter att jag är beredd att biträda Alf Wennerfors uppfattning här i dag. Jag hade en lång genomgång med skoldirektören i Falkenberg, där han redovisade olika åtgärder. Jag kan inte stå här i talarstolen och vara domare då det gäller vem som har rätt eller fel i detta fall. Väldigt mycket av de diskussioner som förs i media handlar ju om vem som har gjort rätt och vem som har gjort fel. Det vi här diskuterar är hur vi skall kunna skapa sådana förutsättningar att dessa problem inte behöver uppstå igen. Det är detta diskussionen handlar om. Jag delar uppfattningen att man skall ge tid åt den som behöver ha tid, Ann-Cathrine Haglund. I själva verket känner jag en viss upphovsrätt till formuleringen, eftersom jag använde den i en budgetproposition häromåret då det gällde kampen mot utslagningen. Jag sade: Vi måste se tiden som en resurs i skolan och vara beredda att ge tid åt den elev som behöver ha ytterligare tid för att lära sig. I det stycket behöver jag alltså inte särskilt solidarisera mig med uttalanden som andra har gjort. Jag nöjer mig med att upprepa mitt eget uttalande. Men jag kan samtidigt konstatera att det jag fått redovisat för mig ger inte belägg för att det genomgående är de barn som har svårt att lära sig som vare sig mobbar eller utsätts för mobbning. Så enkla är inte sambanden. Även därvidlag finns således en rad mycket svåra orsakssamband, som vi inte utan vidare kan klarlägga. Dan Olweus skrift är ert inlägg i diskussionen. Och jag kommer i nästa vecka att ta kontakt med den erfarne läkaren Peter Paul Heinemann som även han har ägnat sig mycket åt mobbningsproblemen samt be honom att förse utbildningsdepartementet med en analys av några av de fall som har förekommit. Jag gör detta för att vi från en läkare med erfarenhet på det här området skall få ett material som kan ge oss ytterligare underlag för olika överväganden och bedömanden. Så till några konkreta frågor! Hur går det med videovåldsutredningen? Ja, det är en mycket omfattande utredning, eftersom den berör yttrandefrihetslagstiftningen. Det kommer en delrapport i slutet av våren — en kartläggning —- och det kommer en slutrapport vid årsskiftet, enligt de uppgifter jag i dag har. När det gäller ”Skola för delaktighet” vill jag nämna att jag inom kort kommer att lägga förslag om att tillsätta en parlamentarisk beredning för skolans styrfrågor, där vi får anledning att föra in de olika grupper och organ som skall svara för skolans ledning och skolans styrning. Jag förutsätter att vi i det sammanhanget också får möjlighet att väga in frågor av denna typ. Slutligen några ord till Ingrid Ronne-Björkqvist om tillämpningsföreskrifternas roll. Självfallet kan tillämpningsföreskrifterna hjälpa oss att ställa de rätta frågorna. Jag tror att en av de mest konkreta punkterna att gå in på är att trots allt möjliggöra för elever att delta i ett skyddsarbete, för det kan ha ett pedagogiskt värde att eleverna knyts till arbetsmiljöarbetet. Av det skälet är jag litet ledsen över att arbetsmarknadens parter ännu inte har lyckats lösa den frågan. Men vi har bra arbetsmarknadsparter i det här landet — de kommer säkert att lösa frågan nu.

Prot. 1986/87:57 Herr talman! Det är självklart så att även de problem som vi nu diskuterar — 21 januari 1987 har med skolans ekonomiska resurser att göra. Från centerns sida har vi krävt. JO soror g £ Om våldet i skolan och att skolan skall få behålla sina resurser. Det är en viktig förutsättning för att = ,. - RE 4 s 2 AR lärarnas arbetssituaupprätthålla skolans kvalitet, anser vi. Om man, som regeringen gör, år efter Hon i; år ser skolan som ett sparobjekt kommer den alarmerande situation som man har i många skolor att förstärkas. Jag skall bara kommentera en punkt i statsrådets svar, med anledning av diskussionen om små och stora skolor. I svaret säger statsrådet att all skolans personal skall ingripa när mobbning och annan råhet förekommer. Detta är lätt att säga. Men jag vet att det finns många lärare — på lågoch mellanstadiet och även på högstadiet — som varken kan eller vågar säga till elever i andra klasser. De tycker att det är meningslöst att säga till elever på högstadiet. Lärarna möts av en axelryckning, ett överlägset leende eller ett förnedrande kraftuttryck och kanske av åskådarringens gapflabb. En sådan tendens är mycket starkare i en stor skola än i en liten. I en dylik situation är rådet att ingripa inte mycket värt. Egentligen avslöjar det att skolans högsta ansvariga står ganska rådlösa och rådvilla. Det vore ett steg framåt om man insåg detta. Då skulle man kunna ställa sig på samma nivå som lärarna, och vi kunde med gemensamma krafter börja om från början.

Herr talman! Jag blir litet besviken över skolministerns debatteknik när han försöker utmana mig att gå upp och säga att mobbning aldrig skulle kunna förekomma i en liten skola. Det är ju inte detta resonemang vi för. Vad jag hävdar är att det finns ett samband mellan skolstorlek och oro och våldstendenser i skolan. Sådant är vanligare i större skolor, det är allvarligare i större skolor och det är framför allt svårare att upptäcka i större skolor. Skolministern säger vidare att det hjälper inte med generella åtgärder. Men resurser av den typ som vi har diskuterat och som nu kommer att försvinna — resurser som i och för sig är generella till sin karaktär — är ju ändå behovsinriktade. Det är mycket klart utsagt ända från tillkomsten att dessa resurser skall styras dit där behoven är som störst. SÅS-resursens allmänna bit fördelas ute i länen just utifrån dessa utgångspunkter — riktas mot kommuner där man har sociala problem, där man har mycket invandrare, där man har hög andel obehöriga lärare och där man har en lång rad problem som gör att skolarbetet är tyngre och kräver större resurser. Man riktar alltså resurserna speciellt dit där behoven är som störst. Även om åtgärden eller resursen kan kallas generell, så är den alltså klart behovsinriktad. Jag skulle önska att skolministern tog avstånd från det påstående han gjorde här och som han har gjort i massmedia, att man värnar undervisningen, säkrar den undervisning som skolan har. Skolministern är ju lika medveten som jag om att SÅS-resursens allmänna del — och det är fråga om mycket pengar, Bengt Göransson -— till minst hälften skall användas för undervisningsändamål. För några år sedan hette det att den till minst en tredjedel skulle användas för undervisningsändamål, men detta har skärpts till minst hälften, just av de orsaker jag nämnt. Detta tycker jag att Bengt 25 Göransson skall erkänna.
Herr talman! Vi kan inte sätta oss till doms över detta, säger skolministern. Om våldet iskolan och Nej, det är möjligt att skolministern inte kan diskutera saken här i kammaren — det kan jag ha förståelse för. Men det är som politiker i oppositionen som jag frågar: Vem har ansvaret? Jag menar att det som har skett och det som sker i skolan tyder på att det har gjorts för litet sedan 1982. Under de senaste veckorna har jag talat med åtskilliga skolmänniskor och med föräldrar. En skolledare i Haninge uttryckte sig på följande sätt: Det är ofattbart att sådant här kan ske. Varje lärare, varje skolledare, varje vuxen i en skola har ett stort ansvar för vardagstillvaron i sin skola. Varje förälder måste ta sitt ansvar.

Vi borde alla få arbeta bland vänner. Då presterar vi mest och bäst. Allra sist: Det är klart att de som lyssnar, herr skolminister, och de som läser protokollet efteråt nästan skulle kunna säga att riksdagsmännen utövar något slags vuxenmobbning mot skolministern. Det gör vi verkligen inte. Även om vi kan vara kritiska vill vi samtidigt uppmana skolministern att göra så mycket han någonsin kan, och då skall vi också stödja honom.

Herr talman! Det är mycket bra att skolministern så klart säger sig dela uppfattningen att man skall ge mer tid till den som behöver tid. Men mina förslag innehöll mer av åtgärder för att ge eleverna en skola som passar var och en, och det sades också mer i SÖ-chefens yttrande. Det hade varit bra om skolministern också hade instämt i att eleverna behöver ha fler valmöjligheter. Det behövs ett mer flexibelt lågstadium, sänkt skolpliktsålder, mer frihet att välja skola, möjligheter att komplettera det man av olika skäl har missat. Det är oerhört väsentligt att skolan är anpassad efter varje elev och att varje elev får välja efter sina förutsättningar, får tid att öva — det är vi överens om — och att utvecklas efter sina förutsättningar. Då blir skolan mera meningsfull. Jag beklagar att skolministern inte här tagit upp hur man skall stärka lärarrollen och skolans fostrande roll. Det är avgörande. Skolans fostran måste gå hand i hand med undervisningen. Det är inte så lätt att undervisa, och det är inte lätt att öva eller inhämta kunskaper och träna färdigheter, om det är bråkigt i klassrummet eller om man mobbas. Skolans centrala uppgift att ge kunskaper och färdigheter sätts åt sidan i dagens situation. I och för sig har skolministern i sitt svar redovisat åtgärder som vidtagits, men det är för det mesta centrala åtgärder, och jag är rädd att dessa inte når till klassrumsgolvet. Det vore oerhört värdefullt för den här debatten att få svar på frågan hur skolministern vill lyfta fram den fostrande rollen för att göra skolan bättre.

Herr talman! Alf Svensson har frågat utbildningsministern om denne anser att det ur demokratisk synvinkel är rimligt att programföretagens eventuella brott mot avtalet med staten när det gäller spegling av politiska partier endast i efterhand kan föranleda reprimander från radionämnden. Alf Svensson har —- för det fall utbildningsministern inte anser det — frågat om denne kommer att vidta åtgärder, t.ex. ta initiativ till överläggningar med Sveriges Radios koncernledning för att förmå företaget att leva upp till avtalets innebörd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Mitt svar på Alf Svenssons första fråga är: Ja! Därmed är det inte aktuellt att svara på den andra frågan. Skälet till mitt svar är följande. På radiooch TV-området finns ett lagstadgat förbud mot censur. En myndighet eller annat allmänt organ får inte förhandsgranska det som ett programföretag tänker sända. Denna inställning är gammal och har varit politiskt odiskutabel. Den verksamhet som bedrivs av Sveriges Radio-koncernen står i allmänhetens tjänst. Den skall vara självständig, dvs. programverksamheten skall stå fri i förhållande till såväl staten som till andra maktcentra. Censurförbudet, som finns i radiolagen , kompletteras därför med en föreskrift om att programföretagen ensamma avgör vilka program som skall förekommai deras sändningar. Företagen skall därvid iaktta bestämmelserna i övrigt i radiolagen och i resp. företags avtal med staten. Radionämnden granskar i efterhand om programföretagen utövat sin sändningsrätt i enlighet med lag och avtal. Programföretagen förväntas ta hänsyn till radionämndens uttalande i sin framtida verksamhet.

Herr talman! Jag tackar skolministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är att radionämnden efter att ha studerat Sveriges Radiokoncernens bevakning av miljöpartiet under valrörelsen 1985, fällt koncernen för brott mot avtalet mellan koncernen och staten. Enligt radionämnden stred bevakningen ”mot i första hand kraven på allsidighet, granskning och spegling enligt 11 §i 1979 års avtal mellan staten och Sveriges Riksradio resp. Sveriges Television”. Genom etermediamonopolet och radions och televisionens enorma genomslagskraft spelar Sveriges Radio-koncernen en betydelsefull roll när det gäller de politiska partiernas möjligheter att presentera sitt budskap för allmänheten och på så sätt också indirekt för valresultaten. Monopolet har makt att genom välvillig förmedling av information — eller genom att inte alls spegla eller negativt spegla vissa åsiktsriktningar — styra allmänhetens tyckande och tänkande. Programföretagen har således en mycket central roll i vår demokrati. Både när det gäller nyhetsbevakningen och den speciella valrörelsebevakningen har monopolet skyldighet att spegla andra partier än de i riksdagen 27 levisionens bevakning av de politiska partiernas verksamhet befintliga. Radionämnden framhåller i sitt beslut, med stöd av förarbetena till radiolagen och 1979 års avtal, att programföretagen är skyldiga att ”tillhandahålla en mångsidig eller allsidig information”. Den skall vara ”så allsidig att medborgarna får den information de behöver för att vara orienterade och ta ställning i bl.a. samhällsfrågor”. Vidare skall programmen ”i görligaste mån tillgodose även mindre gruppers intressen”. Radionämnden beslöt att fälla riksradion och televisionen för brott mot avtalet mellan staten och koncernen för att koncernen inte förmått att leva upp till avtalet, vilket i detta fall måste betraktas som ytterst allvarligt ur demokratisk synvinkel. Men detta berör tydligen inte Bengt Göransson, och jag är synnerligen förvånad över det. Radionämnden hävdar att ”samtliga här nämnda skyldigheter får enligt nämndens mening speciell aktualitet i samband med bevakningen av en valrörelse, med tanke på Sveriges Riksradios och Sveriges Televisions monopolställning och på deras ansvar att fungera i allmänhetens tjänst”. Herr talman! Exemplen på att koncernen avstår från att redovisa den politik som de mindre partierna företräder är närmast legio. När någon gång ett mindre parti får utrymme i monopolet ägnas dessa inslag närmast undantagslöst åt att lyfta fram udda företeelser och ovidkommande detaljer. Detta har också radionämnden funnit, och man skriver att nyhetsinslag ”till stor del är inriktade på svårigheter för eller protester från partiet i olika avseenden”. När nu statsrådet svarar på min interpellation säger han att det på radiooch TV-området finns ett lagstadgat förbud mot censur. Han hänvisar till radiolagen och säger att programföretagen själva avgör vilka program som skall förekomma i deras sändningar och att företagen därvid skall iaktta bestämmelserna i radiolagen och i avtalen med staten. Det är verkligen välkända och ständigt upprepade självklarheter. Jag tycker det borde vara genant att i detta sammanhang orda om censur. Men när två parter, staten och resp. programföretag, slutit avtal och den ena parten, programföretagen, bevisligen inte förmår leva upp till avtalets innebörd, måste det väl i all rimlighets namn vara angeläget att den andra parten, staten, tar någon form av initiativ för att diskutera det hela med den felande parten. Det här är en fråga om demokrati och inte vilken ettöresfråga som helst. Det handlar inte om att företaget skall gå i fem statsbärande partiers tjänst utan om ett företag som skall stå till allmänhetens tjänst. Det gäller frågor som är grundläggande för vårt demokratiska system. Vad gäller statsrådets ord om censur är det sannerligen inte en sådan jag vill ha, men det är vad som för närvarande gäller och förekommer inom monopolet. Det var detta som radionämnden lyfte fram och påpekade: mindre partiers åsikter skiljs bort under en valrörelse. Hur skall vi annars kunna förklara det notoriska uteslutandet av de mindre partierna i monopolet när det gäller t.ex. valrörelser, om det inte försiggår en selektion utifrån partiets storlek? Herr talman! Det måste väl i ett land som kallar sig demokratiskt vara väljaren själv som avgör vilket politiskt alternativ han vill stötta? I vårt land är det, de facto, ledningarna i programföretagen som sitter och på förhand avgör vilka partier som svenska folket skall få information om. Jag anser att — Prot. 1986/87:57 så får det inte vara i en verklig demokrati. Det är åsiktsförmynderi. Så är det — 21 januari 1987 inte heller i något annat nordiskt land. E Om riksradions och te Jag inser att detta är en mycket känslig fråga. Naturligtvis begriper jag SS Ä 3 fara är : je levisionens bevakning också att etablerade politiker inte gärna vill verka för regler som kan göra att Då Ä av de politiska partier nya partier i riksdagen kan få vara med och konkurrera på samma villkor som deras egna partier. Det är i alla fall en fråga om demokrati. Jag tycker det är förvånande att Bengt Göransson inte har någonting att säga visavi det beslut i radionämnden som föranledde min interpellation.